Fru talman! Frågan om fastighetsbeskattning är ju en i dessa dagar djupt engagerande fråga. Interpellanten har starkt snävat in frågeställningen till att gälla frågan om visst uppdrag till Lantmäteriet. Finansministerns svar har till följd av frågans utformning blivit utomordentligt kortfattat. Jag vill emellertid ställa en fråga till finansministern när det gäller en nyans i svaret. Jag citerar en mening nederst på s. 1: "Om prisutvecklingen varit negativ kan omräkningen leda till sänkta värden." Är det inte så, finansministern, att omräkningen kommer att leda till sänkta värden om prisutvecklingen varit negativ? I frågans vidare bemärkelse finns det anledning till ett djupt engagemang såväl från allmänhetens sida som från berörda politiker. Jag tycker att det är angeläget att påpeka att taxeringsarbetet ännu inte har kommit till sin avslutning. Det finns emellertid anledning att förmoda att det även efter det att taxeringsarbetet avslutats kommer att finnas kvarstående icke önskvärda effekter. För det första kommer det att finnas brister i underlaget, bl.a. när det gäller indelningen i värdeområden. I vissa fall är det betydande variationer i värdena inom respektive värdeområde. Det tydligaste exemplet på det har just berörts av Siw Persson. Hela landet kommer att utgöra ett enda värdeområde. Självfallet kommer det att inom detta geografiskt stora område finnas betydande värdevariationer. För det andra kommer det att finnas låsningar till strikta stereotypa statistiska sifferuppgifter utan tillräckligt hänsynstagande till specifika individuella förutsättningar. För det tredje - för att inte bli alltför långrandig - kommer det att bli svårartade effekter för permanentboende i för fritidsboende attraktiva områden. Som exempel på allt detta kan jag berätta att vi, vid en fördjupning som vi har gjort inom vårt parti, i det statistiska underlaget - köpeskillingsstatistiken - funnit ett exempel där köpeskillingen befanns vara 4,06 gånger det hittillsvarande taxeringsvärdet, för att vara exakt. När fastigheten i fråga identifierats i verkligheten befanns det vara på det sättet, att fastigheten just före försäljning varit föremål för en betydande upprustning och förbättring. Detta visar i blixtbelysning att det i detta enskilda fall i realiteten inte var samma fastighet som jämfördes vid å ena sidan tidigare taxeringstillfälle och å andra sidan försäljningstillfället, på sätt som förutsätts i underlaget. Det medverkar till felaktiga nya taxeringsvärden. En anledning till att detta exempels orimligheter kan passera tämligen obemärkt är att den lokala förtroendemannamedverkan sedan ett antal år helt har borttagits. Vi motsatte oss det när det genomfördes, och nu har vi facit av den åtgärden. Byråkratisk stelbenthet har ersatt förtroendemännens lokalkännedom och sunda förnuft och det mått av ödmjukhet som sådana frågor tarvar.
Fru talman! Det låter på oss här i kammaren som om samtliga villaägare i landet skulle kvida under en våldsam börda. Så är det faktiskt inte. Många av oss har inte så dyra hus, och inte heller har de blivit så upptaxerade att det är något vi klagar över. Men det finns allvarliga undantag - flagranta övergrepp, skulle jag vilja säga - i form av felaktig taxering. De misstagen måste kunna rättas till. Vad som har blivit mycket uppmärksammat är de attraktiva fritidshusområdena, där man kan sälja en ynka sjöbod för en miljon kronor och liknande. Det har visat sig nästan omöjligt för människor med vanliga inkomster att bo kvar och kunna betala skatten. Nu kan man inte anse att det är någon större katastrof för de människor som bor där att de blir miljonärer när de säljer sitt hus. Men för det första kan de önska att bo kvar, och för det andra, och det kanske viktigaste i sammanhanget, är det viktigt för landet att det finns människor som bor runt våra kuster i dessa attraktiva bostadsområden. Där håller finansministern på att se över möjligheterna att ändra och rätta till detta. Jag vill beröra ett betydligt allvarligare problem som ytterst sällan tas upp, men som har antytts här i dag. Det är de områden där man faktiskt inte ens kan sälja ett hus, dvs. där det är omöjligt att sälja ett hus på marknaden, och där man fått en mångdubblad uppräkning av taxeringsvärdet. Marknadsvärdet stämmer absolut inte. Taxeringsvärdet har ingenting med 75 % av marknadsvärdet att göra. Människor sitter i en verklig knipa. De har inga möjligheter att sälja huset, och definitivt inte till taxeringsvärdet. De måste bo kvar och betala en skatt som de inte klarar av. Jag tänker t.ex. på Gagnef i Dalarna, och det finns andra exempel. Det kan anses vara attraktiva bygder. Men det slår så snett för den enskilda fastigheten att det helt enkelt är omöjligt för dessa människor att bo kvar. Nu regleras detta enligt fastighetstaxeringslagen. I kap. 7 § står:" Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer skall besluta om närmare föreskrifter om indelning i värdeområden --- Mot sådant beslut får talan ej föras". Detta oroar mig väldigt mycket. Det är nästan så att jag undrar om inte legalitetsprincipen här börjar trädas för när, att vi har gjort ett misstag i riksdagen och om inte regeringen borde fundera på att allt detta borde ändras. Det är alldeles uppenbart att människors ekonomiska förhållanden träds för när i verkställighetsföreskrifterna, dvs. inte direkt i lagen. Därför kan man fråga sig om det verkligen är riksdagen som har beslutat om de skatter som är betungande i dessa speciella fall. Det är regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer som skall besluta. Det är gäller Riksskatteverket, skattemyndigheterna men också Lantmäteriverket, som lämnar förslag på värdeområden. Regeringen har alltså beslutat att delegera till dessa myndigheter. Självfallet kan regeringen ta tillbaka detta eller åtminstone komma med tilläggsföreskrifter för dessa myndigheter så att det blir rimligare värden, kanske större detaljeringsgrad, och så att man tar hänsyn till eller åtminstone får inrapporterat de överklaganden som säkert kommer, antingen de får äga rum eller inte, och därmed snabbt kan vidta åtgärder. Jag vet inte hur det skall gå till. Jag kanske har missförstått detta. Därför vill jag ställa en direkt fråga till finansministern. Kan man överklaga ett orimligt fastighetstaxeringsbeslut så att man har möjlighet att få rättelse?

Fru talman! Siw Persson från Folkpartiet har givetvis ställt frågan till finansministern med anledning av hela den fråga som rör fastighetsbeskattningen, den årliga uppräkningen och nivån. Vi har tidigare diskuterat de sakerna i kammaren och gjort det ganska klart. När finansministern nu svarar att han inte har gett Lantmäteriverket något sådant uppdrag vill jag sätta in frågan i ett något större sammanhang. Jag förutsätter, finansministern, att den bostadspolitiska utredningen är fri att pröva om man kan utforma fastighetsbeskattningen på ett annat och bättre sätt. Jag förutsätter detta, men finansministern kan väl verifiera om det är riktigt. När vi hade den stora diskussionen i kammaren om dessa frågor öppnade finansministern för att man skulle kunna tänka sig särlösningar för de områden som står under högt tryck för fritidsändamål. Jag vill bara kontrollera att det arbetet pågår, finansministern. Jag förutsätter att så sker, men jag vill kontrollera det. Tror finansministern att han hinner klart med den frågan om särlösningar för de attraktiva områdena innan det blir aktuellt med andra göromål? Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag vill också passa på att säga till finansministern att när vi sist diskuterade frågan sade vi från Vänsterpartiet att det behövdes en särlösning, och finansministern sade att det behövdes en särlösning. Vi hade då en diskussion om golv eller tak. Vi behöver inte ta upp den diskussionen nu. Men vi kan kanske vara överens om att det eventuellt måste prövas någon form av särlösning som lindrar beskattningen i dessa områden. Jag vill göra det mycket tydligt för finansministern, att när jag förra gången talade om ett tak talade jag enbart och allenast om dessa områden. Det är där jag vill ha denna lösning. En sådan begränsningsregel tror jag också måste omfatta tomtmarken, vilket Bo Lundgren tidigare var inne på. Slutligen tror jag att det mer generellt kan behövas en översyn av reglerna. En tidigare talare - jag tror det var Rolf Kenneryd - har berört frågan om jordbruksfastigheterna. Jag vill säga till finansministern att det är riktigt att det finns ett problem med bostadsdelen på jordbruksfastigheterna. För att åtgärda det behöver man antagligen se över själva regelsystemet kring fastighetstaxeringen. Man diskuterar om systemet för närvarande är orättvist eller inte. När man i Californien gick över till det som nu kallas Californiamodellen var det inte för att man hade ett system som inte gav rättvisande resultat. Det var därför att man hade ett system som gav så hiskeligt rättvisande resultat att varje förändring omedelbart gav en skatteeffekt. Det var då man på grund av väljarnas tryck tvingades gå över till ett nytt system. Jag tror, finansministern, att det kan vara klokt att säga: Vi politiker är villiga att se över dessa system. Vi har inte nått slutlösningen vad gäller fastighetsbeskattningen.

Fru talman! Det sista är lätt att hålla med om. Vi har inte nått slutlösningen vad gäller fastighetstaxeringen. Den frågan lär vi nog få brottas med framöver. Den debatt som har förts i kammaren är väckt med anledning av att framför allt fastboende i skärgårdsområden och i andra attraktiva kustområden skulle få en orimligt hög höjning av sin fastighetsskatt, eftersom människor i goda ekonomiska omständigheter hade tryckt upp försäljningspriserna och därmed lyft hela nivån i området. Detta var ingenting nytt. Det är ett gammalt känt problem som också uppstod efter 1989 års taxering och som då resulterade i en del statligt utredningsarbete, närmare bestämt två statliga utredningar som hade synpunkter på hur man eventuellt skulle kunna lösa detta. De utredningarna lämnades i sin tur till ansvarig minister, som ju föredrog att inte göra någonting, utan saken fick ligga till sig. Det var under den föregående mandatperioden. Därefter fick vi ett nytt system för en rullande fastighetstaxering. Det är det system som vi diskuterar i dag. Det har sina fel och brister och en del skavanker som självfallet kommer att rättas till löpande. Det är så det är med den här typen av stora förändringar. Jag har förtroende för myndigheten. Det finns ju även där en beredskap att följa debatten och diskussionen och rätta till det som händer och sker. Den är ju inte stum, den är inte lomhörd - utan det är tvärtom deras uppgift att ta till sig felaktigheterna och justera det som händer. Till Siw Persson vill jag säga att jag har svarat på hennes fråga. Att angripa mig för att jag inte har utvecklat synpunkter på Californiamodellen är att gå långt mot bakgrund av hur interpellationen är formulerad. Det finns ingen begäran i interpellationen att jag skall kommentera Californiamodellen. Om jag ändå skall göra det vill jag säga att det är klart att den också har sina problem och brister. Det är gamla värden som släpar med. Det blir inlåsningseffekter av detta. Det skapar en ojämn situation mellan t.ex. äldre med äldre förvärv och yngre med senare förvärv och en helt olika skattesituation. Den är också kritiserad och har sina problem och brister. Men det var inte detta interpellationen handlade om. Jag hade egentligen svårt att följa vad Siw Persson sade i inledningen av sitt inlägg. Det var inte alldeles kristallklart om det var en plädering för högre taxeringsvärden och därmed högre fastighetsskatt när hon jämförde taxeringsvärden och försäljningspris, eller om det var ett uttryck för att man inte kunde tillämpa metoden att försöka att sätta taxeringsvärden utifrån försäljningspriser. Jag avstår ifrån att kommentera den delen av hennes inlägg. Sedan kommer den som väl har konstruerat systemet mer än någon annan, nämligen Bo Lundgren, in i diskussionen och säger att man skall slopa fastighetsskatten helt och i stället gå över till andra modeller. En restriktion gäller för mig, och rimligen också för denna kammare, och det är att skall man söka andra modeller och hitta något nytt i stället för det nya som är infört, och som Bo Lundgren får stå fadder för, skall det nya inte fördärva statsfinanserna. Med dessa skatter tar vi in ungefär 20 miljarder kronor till statskassan. Det måste vara något som ett nytt system i så fall också skall kunna prestera. Om man tycker att man skall sänka uttaget skall man rimligen redovisa var pengarna i stället skall tas eller om man kan tänka sig att göra besparingar i några andra system som kompenserar den här bristen. Det är ganska lätt att kräva sänkta skatter. Det är svårare att ta ansvar för helheten. Det har väl tidigare verksamhet från Bo Lundgrens sida tydligt demonstrerat. I riksdagsdebatten - den särskilda debatt vi hade om fastighetsskatten - var jag också noga med säga att vi skulle titta på de fastboendes situation. Jag tänkte inte lämna dem i sticket så som hade skett tidigare. Ungefär så formulerade jag mig i kammaren, precis som efteråt. Jag har också sagt i senare presskommentarer att jag har ambitionen att redovisa det arbetet före halvårsskiftet 1996. Jag är väl medveten om att när man börjar rucka på dessa system får man genast nya avgränsningsproblem i stället. Det hänger ihop. Trots det har vi satt i gång ett sådant arbete i Finansdepartementet. Det bedrivs med stor snabbhet. Rolf Kenneryd tar upp ett speciellt fall om 4,06 gånger tidigare taxeringsvärde. Det illustrerar något annat som vi också diskuterade i den speciella fastighetsskattedebatten, nämligen det som har inträffat när förtroendemännen har försvunnit ut ur taxeringsarbetet. Jag tillhör inte heller dem som så här i efterhand, även om jag inte bar ansvar för den förändringen, tycker att det var en bra lösning. Många av oss i den här kammaren har börjat vårt politiska samhällsengagemang just i en taxeringsnämnd. Det var ingen dum start. Det gav också en dämpande kraft åt taxeringsarbetet som gjorde att det fick en lokal förankring. Jag vet inte om vi kan komma tillbaka dit, men jag har definitivt inget emot den beskrivning Rolf Kenneryd gör av taxeringsnämndernas roll i det tidigare taxeringsarbetet.

Fru talman! Jag ber inledningsvis att få tacka finansministern både för erkännandet och möjligheten att eventuellt göra något åt förtroendemannainflytandet i taxeringsprocessen.

För det första. När det gäller begränsningar i markvärdet via takregler eller andra metoder vill jag fråga: Innebär inte detta, Bo Lundgren, att principen om att värdet skall motsvara 75 % av markvärdet åsidosätts? Det är väl ändå så att markvärdet är en marknadens värdering av det värde som faktiskt ligger i att fastigheten är belägen på ett visst ställe? Det är ju ett uttryck för sambandet mellan tillgång och efterfrågan. Jag inser, som jag nämnde i mitt förra inlägg, att detta har skönhetsfläckar, men jag tror att det är ett mycket trubbigt instrument att generellt göra inskränkningar i markvärderingen. För det andra. Bo Lundgren nämnde att man skulle kunna åstadkomma en förbättring för oss villaägare genom att införa en schablonbeskattning, en schablonavgift, i stället för fastighetsbeskattningen. Vill Bo Lundgren i någon av de efterföljande replikerna något så när utförligt beskriva vilken skillnad detta skulle innebära för mig som enskild skattebetalare eller avgiftsbetalare?

Fru talman! Det finns en kritik som går ut på att fastighetsskatten varierar för fastigheter beroende på läget. Så kan man tolka det som Siw Persson nyss sade här. Folkpartiet tycks vilja lösa detta genom skärpt reavinstbeskattning. Jag är osäker där, men möjligen skulle vi i Vänsterpartiet kunna tänka oss skärpt reavinstsbekattning och lindrad löpande beskattning. Även det har dock sina svårigheter. Hur ser finansministern på den saken? Vidare: Finansministern säger att det var problem med att slopa förtroendemannaorganisationen. Jag håller med om det. Men vi skall vara medvetna om anledningen till att det gjordes. Det gjordes ju därför att man skulle spara pengar. Kanske det kan vara problematiskt, finansministern, att spara så mycket pengar på skatteuppbörden. Här ser vi ändå konsekvenserna. Felet låg kanske snarare i att det var för hårda sparbeting. Vad tror finansministern om den teorin? Det är kanske olämpligt att i framtiden spara hårt på skatteförvaltningen. Det viktigaste för min del är frågan om s.k. attraktiva områden. Finansministern talar om utredningar som förekommit. De utredningarna hade tre modeller. En modell innebar en minsta skatt - ett golv eller ett tak. En annan modell var uppskjuten skatt - att man skulle få låsa in skatten i en fastighet och betala skatt vid försäljning av fastigheten. Den tredje modellen var lån. Jag tycker att det första alternativet - en minsta skatt, ett golv eller ett tak - är den rimligaste modellen. Vilken modell tycker finansministern är rimligast just nu? I vilken farans riktning, som Carl Bildt brukar säga, går det? Här är det dock inte fråga om farans riktning utan om lösningens riktning. Avslutningsvis vill jag säga till finansministern att det är tacknämligt om svar kommer under detta halvår. Det är oerhört viktigt. Om klara och rejäla besked ges är det oerhört bra för fastighetsägarna i de aktuella områdena.

Fru talman! Jag föregriper inte den översyn som nu pågår i Finansdepartementet och svarar därför inte på de frågor som Lars Bäckström har ställt vid sidan av interpellantens mera direkta fråga, vilken jag har besvarat. Jag fick inte tid vid föregående svarstillfälle, fru talman, att ge Birgitta Hambraeus svar beträffande besvärsgången vid fastställandet av taxeringsvärden. Ett taxeringsförslag sänds ju till den som innehar en fastighet. Om det taxeringsförslaget kommunicerar man med myndigheten, som så småningom fastställer taxeringsvärdet. Den del i det hela som gällde värdeområdenas fastställande, vilket man inte kunde föra talan emot, är nog en korrekt redogörelse från fru Hambraeus om gällande regelverk. Det är dock inte fastställt av innevarande ministär under den tiden. Vi skall titta på det för att se om det är som fru Hambraeus säger, dvs. att det inte riktigt stämmer överens med rättsuppfattningen. Jag har ingen som helst prestige investerad i den frågan. Återigen till interpellanten. Det handlar inte om vare sig bristande intresse eller bristande fattningsförmåga. Jag måste säga att det var svårt att följa Siw Perssons första inlägg, vilket var ganska aggressivt till tonen. Det förvånar mig, därför att interpellanten har fått ett klart svar på den fråga som ställts. Det är mycket lätt att följa frågan så som den är uppställd i den inlämnade skriftliga versionen, och jag har svarat på den. Självklart går det inte att vidga detta och formulera det så generellt som nu görs från fru Perssons sida, dvs. att taxeringen skall bygga på godtyckliga värden. Det skall vara korrekt. Det skall vara rättssäkert. Det skall vara möjligt att följa och förstå hur det här är uppbyggt. Det är myndighetens ansvar att se till att det blir så. Systemet har nyligen satts i sjön och har börjat verka. Kanske måste ett och annat rättas till, men jag är inte beredd att kasta allt över bord.

Fru talman! Jag ber att få tacka finansministern för utredningen och även för svaret. Det är alldeles uppenbart att man har kunnat överklaga själva slutresultatet av värdeindelningen. Om det visar sig att det finns trassel här utgår jag från att finansministern och departementet följer detta väldigt noga. Det är alldeles uppenbart att tanken är att taxeringsvärdet skall bygga på 75 % av marknadsvärdet. Om det väldigt ofta sätts godtyckligt måste man, som Siw Persson framhållit i debatten, från rättsäkerhetssynpunkt hitta modeller för en ändring av ett sådant fastighetstaxeringsvärde. Vidare är jag tacksam för att finansministern skall se över legalitetsprincipen i sammanhanget. Kraftiga ingrepp i människors privatekonomiska affärer får inte ske bara genom en verkställighetsförordning, som egentligen inte är tagen i denna kammare, som lag. Än en gång: Tack för svaret!

Fru talman! Peter Weibull Bernström har frågat miljöministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att minska skattebördan för fastighetsägare som gjort investeringar i energibesparande och miljövänlig teknik. Arbetsfördelningen inom regeringskansliet är sådan att jag besvarar frågor om skatter, och frågan har därför överlämnats till mig. Allmän fastighetstaxering av småhus sker vart sjätte år enligt i fastighetstaxeringslagen fastställda regler. Taxeringsvärdet skall vid taxeringen bestämmas till ett belopp som motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Marknadsvärdet på en fastighet är beroende av flera faktorer. En sådan faktor är naturligtvis byggnadens standard och utrustning. Ett hus i vilket det vidtagits åtgärder för att få ned energiförbrukningen och därmed boendekostnaden, bör rimligtvis vara attraktivare på marknaden än ett likvärdigt hus där motsvarande energibesparande åtgärder inte vidtagits. Mot bakgrund av det sagda har jag inte för avsikt att ta något initiativ till åtgärder som syftar till särbehandling av dem som till följd av investeringar i energibesparande och miljövänlig teknik fått ett högre marknadsvärde - och därmed ett högre taxeringsvärde på sina fastigheter.

Fru talman! Jag får börja med att tacka finansministern för svaret, trots att jag egentligen har riktat min interpellation till miljöministern. Jag gjorde det redan för drygt en månad sedan. Jag har naturligtvis svårt att nöja mig med det svar som finansministern har givit mig, och jag måste få be finansministern att utveckla det på en del punkter. Finansministern tycks se investeringar i energibesparande och miljövänlig teknik som investeringar vilka som helst i en fastighet och då jämföra dem med en diskmaskin, en bastu eller vilken annan standardhöjande investering som helst. Jag ser det inte riktigt så, och jag skall försöka förklara varför. Under de senaste åren har vår insikt om miljö och resursfrågor stadigt vuxit. Riokonferensen 1992 blev ett kraftfullt avstamp för alla de länder som samlats i Rio att försöka inrikta sig mot en långsiktig miljömässigt uthållig samhällsutveckling, där energifrågor och klimatfrågor står i centrum. Genom det handlingsprogram som antogs under benämningen Agenda 21, uppmanas folk i dessa länder att själva utforma sin vardag i denna riktning. För att detta arbete skall leda någon vart, ankommer det på staterna att stödja och uppmuntra de initiativ som tas, så att de går att genomföra. Det är i detta sammanhang som jag tycker att skatten kommer in. Det har väl tidigare varit på det sättet att man har sett isolerat på skattefrågor för sig och andra frågor för sig. Men jag menar att det nu är hög tid att sätta in det sätt på vilket vi beskattar olika företeelser i ett större sammanhang än bara rent fiskala och fördelningspolitiska. Vi måste föra in även andra dimensioner i skattetänkandet, t.ex. miljöpolitiska. Vi måste ta chansen att uppnå även andra syften än rent fiskala då vi utformar skatter. På det sättet har vi börjat arbeta på några olika områden. När det gäller trafikområdet har det rått politisk enighet om att vi skall beskatta bort de värsta miljöbelastningarna. Jag kan nämna den blyade bensinen som i dag är ett minne blott efter att den skattats bort. Och senast i förra vecka fattade vi här i riksdagen ett beslut om att ge elbilar och hybridbilar skattebefrielse de första åren, just för att uppmuntra försäljningen av sådana. Men när det gäller fastighetsskatten gäller tydligen motsatsen. Här beläggs energi och miljöriktiga investeringar med högre skatt, så att den besparing som fastighetsägaren eventuellt skulle göra på en investering i en värmepump, som eventuellt kombineras med t.ex. en solfångare eller en biobränslepanna, skall skattmasen ta hand om. Det är ju detta som retar folk så mycket, att investeringar som t.o.m. uppmuntras med bidrag nu skall beskattas. Detta ger dubbla budskap. Finansministern försvarar i sitt svar den högre standardpoängsättningen för miljöinvesteringar med att ett sådant hus rimligtvis avspeglar en högre standard och bör vara attraktivare på marknaden. Ja, det hade ju varit önskvärt att det var så, men det är inte alltid så. Och med denna straffbeskattning blir det ju ännu mindre på det sättet. Skatten förtar ju i viss mån intresset för ett sådant hus. Det blir ju inget incitament att öka omställningen från oljeeldning till andra alternativ. Det är också precis vad fastighetsmäklarna kan verifiera, både dem som jag själv har talat med liksom den mäklare, Paul Holgersson, som intervjuades i ett radioinslag och som sade samma sak, nämligen att ett hus värde inte avgörs av om det har gjorts energiinvesteringar eller inte utan att det mer handlar om sådant som åldern på vitvaror och andra saker. Det kan t.o.m. vara så att en biobränslepanna som är attraktiv för den ene kan vara ett köphinder för den andre, och därigenom sänka husets värde. Det kräver ju trots allt mer av arbetsinsats för att få fram den goda värmen i ett sådant hus. Att då dessutom få betala skatt för den arbetsinsatsen kan ju avskräcka vem som helst. Det är väl dessutom så, fru talman, att det finns två dimensioner i miljöinvesteringar av det här slaget, nämligen att de kan ha ett värde på det personliga planet för den som gör investeringen - att han eller hon vill känna att han eller hon gör en insats för miljön eller att det för honom eller henne finns något ekonomiskt incitament att byta ut sin gamla oljepanna mot ett värmepumpssystem - men att det också finns ett intresse från samhället att han eller hon gör investeringen. Han eller hon gör ju faktiskt en insats även för vår gemensamma miljö när han eller hon på detta sätt minskar koldioxidbelastningen. Det måste ju vara samhällets uppgift att uppmuntra sådana insatser. Även om finansministern anser sig ha rätt när han beskattar det personliga intresset här, måste han ändå hålla med mig om att det inte kan vara rätt i det andra perspektivet, koldioxidperspektivet. Eller kan det möjligen vara så illa att finansministern rent av ser en skatteförlust varje gång någon byter ut sin oljeslukande panna mot någonting annat och att det är denna skatteförlust som Finansdepartementet måste skydda sig emot? Får jag fråga finansministern om det även är sådana tankar som ligger bakom denna straffskatt på miljöinvesteringar, nämligen att skatteintäkterna på eldningsolja inte får minska. Vi kommer inte att få någon större fart på alternativa uppvärmningsformer och andra miljöinvesteringar, även om vi alla vet hur angeläget det är att finna alternativa uppvärmningsformer. Samhället ger här dubbla budskap och visar på en dålig samordning mellan olika myndigheter. Se bara på debatten om kärnkraften, där nu t.o.m. finansministern själv har uttalat sig för en avveckling till 2010. Då måste vi ju ha andra alternativ framme. Det får vi inte genom att skatta bort de försök som görs. Jag vill bara utveckla frågan och höra om regeringen har några andra funderingar på att främja den här typen av investeringar genom nya bidragssystem eller andra former av stödsystem. Kommer man att göra det?

Fru talman! Jag är i den bekväma positionen att jag inte har några nya bidrag att lova ut. Därmed kanske vi kan stänga den debatten för i dag. Dock står vi inför ett energipolitiskt beslut och vad det kan föra med sig i form av satsningar och stimulanser. Det återstår att se. Sedan kan jag förstå om interpellanten tycker att det verkar ologiskt och känns konstigt att man straffar ett samhällsnyttigt beteende osv. som vi så ofta hör. I detta sammanhang korsas två principer. Det är inget tvivel om att när man exempelvis byter fönster i en fastighet, renoverar en fasad och byter värmesystem - sådant som faktiskt skall göras av och till - och, som om det sker på ett visst sätt, kanske ger fastigheten högre standardpoäng, så kan varje sådan investering mycket väl beskrivas också som en miljöinvestering. Troligen är den nya fasaden av en sådan beskaffenhet att den läcker mindre och har ett högre K värde, som teknikerna skulle säga. Troligen har den nya pannan en högre verkningsgrad, drar mindre olja och har en högre och bättre driftsekonomi - eller har kanske rent av bytts ut mot en värmepump. Allt detta är sådant som vi vill skall göras och som rimligen också ligger i fastighetsägarens intresse. Det höjer naturligtvis hans fastighets värde och förbättrar driftsekonomin påtagligt. Kanske man bestämmer sig för att skaffa nya vitvaror därför att de gamla är slut, och då får man också en högre standardpoäng. De nya vitvarorna ha säkert en mycket lägre energiförbrukning och bidrar på så sätt positivt till en förbättrad miljö. Om man skulle undanta alla de standardförbättringar som görs på fastigheter och som man skulle kunna beskriva som miljöförbättringar, tror jag att det skulle vara ganska få kvar. Då skulle man i den meningen få svårt att följa fastigheternas värdeutveckling i förhållande till de investeringar som görs. Taxeringsvärdet speglar ju ett marknadsvärde. Alla miljöinvesteringar kanske inte uppskattas på marknaden. Som exempel kan jag nämna den som förvärvar ett hus som har en kombinationspanna där man kan använda både olja och el samt fast bränsle men som gett för den som köper den standardpoäng av sådant slag att det inte är värt någonting, därför att vederbörande inte kan utnyttja den eldningstekniken. Det är ett exempel på sådant där intressena drar åt olika håll. I den schabloniserade värld som man rör sig i när man håller på med fastighetstaxering är det så. Det har att göra med fastigheternas värde, gör dem bättre och mer attraktiva. Eftersom fastighetsskatten är en kapitalskatt där man beskattar det kapital som finns i fastigheten är det rimligt att det återspeglas i beskattningen. Det är så det är tänkt. Jag tror inte att någon som gör en investering av det här slaget kalkylerar in fastighetsskatten för att se om han får en extra standardpoäng i kommande taxering på grund av en viss förändring. Man gör en förändring därför att den har ett mycket större genomslag i husets ekonomi än vad den lilla förändringen i fastighetsskatten medför, eller också gör man den helt enkelt av det skälet att man tycker att det är rätt att göra det. Man känner sig bättre till mods av att bo i en fastighet som inte bidrar till att bygga upp vår gemensamma miljöskuld. Sorterar man bort överdrifterna i frågan tror jag att man kommer till en kärna, där man kan konstatera att väldigt mycket av det som i dag görs i form av förbättringar i fastigheter mycket väl kan beskrivas som miljöinvesteringar. Skulle allt som är miljöinvesteringar tas bort i sammanhanget skulle vi hamna i en fastighetstaxering som i stället gjorde halt. Ändå kunde vi se att fastigheternas prisutveckling fortsatte, därför att de då blir mer värda på marknaden, och det är marknadsvärdet som taxeringen skall avspegla.

Fru talman! Finansministern säger att mycket av de investeringar som görs i fastigheterna är av energibesparande karaktär. Ja visst, men de beläggs inte heller med någon skatt, utan det är de investeringar som specifikt gjorts för att förbättra miljön som beläggs med en extra skatt. Jag tycker ändå att jag märker att Göran Persson ser problemet med korsande intressen i lagstiftningen. Det är precis så det är. När man ser att intressen går mot varandra borde man försöka lösa problemen. Vi måste initiera, och göra det kraftfullt, den här typen av investeringar i fastigheterna. Kanske börjar folk resonera så här: Jag byter min oljepanna mot en värmepump eller en solfångare innan jag byter något annat i huset, målar om det osv. Det är den typen av incitament som jag efterlyser. Det saknas i fastighetstaxeringen, det blir tvärtom. Swimmingpool måste ju anses vara standardhöjande i högsta grad, men den finns inte med i taxeringsblanketten. Det kanske den borde göra. Jag har en fråga som jag egentligen försökte ställa till miljöministern som jag får ställa till finansministern: Tycker finansministern eller regeringen att denna beskattning av miljöinvesteringar rimmar väl med en ansvarsfull och framåtsyftande miljöpolitik i enlighet med Agenda 21? Finansministern säger att inga nya bidrag finns att dela ut. I ett radioinslag för några veckor sedan har en av finansministerns närmaste medarbetare förklarat att man kan tänka sig något bidragssystem för att främja den här typen av investeringar. Det bör ske utanför fastighetsbeskattningens område genom bidragssystem och andra stödåtgärder.
Fru talman! Jag har ingen anledning att kommentera det senast sagda. Jag kan bara konstatera att fastighetstaxeringen skall avspegla fastighetens värde. Det är en kapitalbeskattning. Peter Weibull Bernström tar upp den berättigade frågan att också föra in swimmingpool i underlaget. Det är kanske någonting som vi får titta på; det tar jag till mig som ett förslag. I övrigt tror jag faktiskt inte att vi kommer särskilt mycket längre, utan det är två intressen som korsar varandra. Å ena sidan vill man stimulera, å andra sidan skall man ha ett korrekt värde på den fastighet där en investering gjorts. Jag kan för min del konstatera att det är säkert få investeringar på energiområdet som inte innebär en något högre fastighetsskatt. Det är ofta långt mycket bättre att göra dessa investeringar jämfört med att störas av en justering av fastighetsskatten. Särskilt gäller det naturligtvis när man byter ut äldre uppvärmningsanläggningar mot nyare, som ju har helt andra verkningsgrader. Jag tror att en klok fastighetsägare mot den bakgrunden inte behöver frukta fastighetsskatten, utan han skall naturligtvis göra den korrekta investeringen.
Fru talman! Jag får tyvärr konstatera att finansministern och jag inte riktigt delar synen på den här typen av taxering för att stimulera miljöinvesteringar. Jag har ett annat exempel. Försvarsdirektören i Malmöhus län skrev på ett tidigt stadium, innan regeringen godkände årets blankett, till rättsenheten hos skattemyndigheten och påpekade att när snön vräkte ner blev vi varse vårt samhälles sårbarhet, och det kanske inte bara vid snöfall utan vid kriser och i krigssituation. Den här typen av investeringar i energifönster, kakelugnar, vedpannor osv. är någonting som civilförsvaret välkomnar. Det minskar den sårbarhet som vi har fått ett utmärkt exempel på för bara några veckor sedan. Detta föranledde inte någon reaktion från Skatteverkets sida. Hur ser finansministern på det här problemet?
Fru talman! Jag märker att interpellationen har vidgats något, så att den nu också gäller civilförsvarsaspekter. Jag önskar att jag kunde vara generös och säga att jag gärna såg att man också där gav en dusör till den som vill göra den typen av investeringar. Men det är tyvärr inte min roll just nu. Jag har ju, som Peter Weibull Bernström känner till, uppgiften att försöka få ordning på statsfinanserna. Det är väldigt många som rycker och sliter från båda sidorna. Det finns de som tycker att skatterna är för höga och vill att de skall sänkas. De har många goda argument för att få ned skatterna, och det finns det en exponent för nu. Och jag är ganska säker på att jag snart möter dem som tycker att besparingarna är för stora och vill ta igen dem i stället. Jag måste faktiskt hålla emot. Trots att befälhavare, civila eller militära, gör inlägg i debatten låter jag mig inte bevekas. Fastighetstaxeringen på det här området ligger fast. Vi får se vad myndigheten nu drar för slutsatser av det som har skett. Jag tror att kloka människor som vill förbättra sin fastighet från miljösynpunkt kommer att göra det. Jag tror också att de allra flesta miljöinvesteringarna med bred marginal kommer att slå den justering av fastighetsskatten som eventuellt kan komma att ske till följd av att man räknar upp förmögenheter speglat till taxeringsvärdet.

Fru talman! God morgon denna luciamorgon när vi fortfarande har de underbara luciasångerna klingande i våra öron. Det är ljuv musik vi fått höra. Vi skall nu diskutera kanske triviala men för de enskilda människorna nog så viktiga frågor. Regeringsförklaringen och sedermera propositionsförteckningen har varit ganska magra vad gäller socialpolitiska frågor detta riksdagsår. Några reformer enligt vedertagna begrepp kan knappast heller vara aktuella med tanke på rikets finanser. Det har vi alla förståelse för. Det utskottsbetänkande som vi i dag skall behandla innehåller få nyheter. Det är närmast ett konfirmerande av den överenskommelse som tidigare har gjorts mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet om en 75-procentig ersättningsnivå inom flera av socialförsäkringarna, med de lagändringar och förtydliganden som är nödvändiga. Vi moderater ställer oss bakom förändringen, men jag vill säga att jag beklagar att förändringen endast är en sänkning av nivåerna. Systemet är inte uppbyggt som vi moderater skulle önska, nämligen med ett sänkt skattetryck så att utrymme ges för egna tilläggsförsäkringar. Nu handlar det enbart om sänkta ersättningsnivåer, samtidigt som människor pressas av att skattetrycket bibehålls och egenavgifter dessutom införs. Betänkandet innehåller också vissa följdändringar vad gäller de förändringar av folkpensionen som införs den 1 januari 1996, nämligen att gifta pensionärer erhåller ersättning som om båda hade varit folkpensionärer, vilket innebär en minskning per månad av pensionen om ca 510 kr. Att detta knappast är ett populärt förslag är förståeligt, och jag tror att många av oss har fått brev från bekymrade pensionärer. Men även detta förslag är föranlett av rikets dåliga finanser och vår gemensamma strävan att komma till rätta med budgetunderskottet. Låt mig nu uttrycka den förhoppningen att vi skall kunna ge pensionärerna litet lugn och ro och inte skall drabba dem med fler besparingar. Fru talman! I en fråga vill jag verkligen uttrycka min tillfredsställelse, nämligen när det gäller kostnaden för läkemedelsinköp. Jag ställde i somras en fråga till socialministern föranledd av information jag fått per telefon och brev från väljare som blivit förtretade när de upptäckt att de fått betala 60 kr för det andra läkemedlet vid samtidiga inköp, oavsett om den verkliga kostnaden för läkemedlet var lägre. Vi moderater gick ju emot den kraftiga höjningen av läkemedlen i ett slag med upp till 140 %. Framför allt var vi bekymrade över låginkomstpensionärernas möjligheter att klara medicinköpen. Det här är frågor som jag tror att vi kommer att få se på med allvar vid kommande behandlingar av läkemedlen. Vi ansåg att man i första hand borde spara inom administrationen av försäkringen. Till yttermera visso skulle i det nu aktuella fallet läkemedelsmonopolet, Apoteksbolaget, ta mera betalt än vad läkemedlet egentligen kostade. Socialministern svarade dess bättre positivt på min fråga och sade att hon skulle återkomma med ett ändringsförslag, som alltså nu ligger på våra bord för behandling. Fru talman! Jag övergår till att något kommentera de moderata reservationerna i ärendet. I reservation 5 anser vi moderater att ersättningen inom föräldraförsäkringen bör vara densamma under alla de tolv månader som ersätts med sjukpenninggrundande inkomst. Vi anser att införandet av pappaoch mammamånader är ett utslag av politisk styrning av familjerna, och vi motsätter oss detta. I reservation 7 anser vi att den s.k. havandeskapspenningen bör avskaffas och att föräldraförsäkringen bör användas mer flexibelt. Det är viktigt att påpeka att graviditet inte är någon sjukdom utan ett normalt fysiologiskt tillstånd. Trots detta används sjukskrivning under de sista graviditetsmånaderna i en fjärdedel av fallen, även om det i Riksförsäkringsverkets utredning visas att sjukskrivningarna något har minskat. Vi menar att sjukskrivning bör tillgripas endast när det står klart att kvinnan på grund av sjukdom eller komplikationer under graviditeten inte kan eller får arbeta. Vi anser att möjligheten att använda föräldraförsäkringen två månader före förlossningen bör användas i ökad utsträckning. I reservation 6 har uppstått ett litet fel. På ett ställe står det "graviditet" när det skall stå "sjukdom". Också några andra småändringar behöver göras. Ett ändringsförslag är på väg till kammaren. I reservation 13 följer vi upp vårt förslag om ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen fr.o.m. den 1 juli 1996. Vi vill att regeringen i så fall återkommer med förslag rörande förhållandena för dem som arbetar skift eller har flera arbetsgivare. Ingen skall ha fler än två karensdagar i en och samma sjukperiod. Vi anser också att möjligheten för småföretagare att försäkra sig hos försäkringskassan bör anpassas till två karensdagar. En ytterligare karensdag i försäkringen skulle innebära 1,1 miljard i besparing. I reservation 14 framför vi slutligen tillsammans med kds representant att den sjukpenninggrundande inkomsten skall räknas på medelvärdet av de senaste 1998. Vi tycker att det är lämpligt att yrka bifall till detta förslag. Vidare bara några ord om det särskilda yttrandet. Vi moderater har tidigare reserverat oss mot avgiftsväxlingen mellan sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften liksom mot en höjning av den allmänna sjukförsäkringsavgiften. Vi ansåg att kontantförmåner vid arbetslöshet även i fortsättningen borde finansieras genom en egenavgift. Vi fick dock inte gehör för vår uppfattning, och vi får nu acceptera riksdagsmajoritetens beslut. Vi återkommer dock i annat sammanhang om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i någon form. Arbetslöshetsförsäkringen är en social försäkring och borde rätteligen höra hemma i socialförsäkringsfamiljen. Vi accepterar tills vidare den höjda sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivarna på grund av den sänkta nivån i sjuklönesystemet. Vi vill dock särskilt påtala att de små företagen ofta har lägre sjukskrivningsfrekvens och att de höjda avgifterna kan slå snett mot dem. Vi vill generellt understryka vikten av kostnadsneutralitet vid förändringar i sjuklönesystemet. Fru talman! Även om vi moderater naturligtvis står för samtliga våra reservationer, ber jag att få yrka bifall endast till reservation 5, för att senare kunna begära votering i detta enda ärende. Jag yrkar också bifall till de punkter i utskottets hemställan där vi är eniga.

Fru talman! I detta betänkande tillstyrker koalitionspartierna Socialdemokraterna och Centern den sänkning av ersättningsnivån i socialförsäkringarna som den socialdemokratiska regeringen föreslagit. Vid ett studium av betänkandet finner man ingen annan motivering för åtgärderna än att besparingarna krävs. Utskottets majoritet för inget resonemang om huruvida besparingarna kan tas hem eller om stora delar av försäkringstagarna kan tvingas söka stöd via socialhjälp eller andra system. Betänkandet ger inte heller någon fingervisning om vilket sjukförsäkringssystem som socialdemokraterna har tänkt sig. Skall det vara ett robust, hållbart och långsiktigt system med rimliga ersättningsnivåer, som en sjukskriven kan klara sig hjälpligt på utan att tvingas söka hjälp på annat håll, eller vad skall det vara? Betänkandet innehåller visserligen på en punkt ett försök till argumentation, när det gäller nivån för pappamånaden, då ersättningen skall vara 10 % högre än i sjukförsäkringen. Men något resonemang förs inte om huruvida papporna, vilka som regel tjänar mest i familjen, är beredda att ta ut pappamånaden för en ersättning om 85 %. Om inte bortfaller sannolikt en stor del av pappornas direkta ansvar för barnen. Pappamånaden är ju inte avsedd att tvinga hem papporna, utan avsikten är att stimulera papporna till att ta ut ledighet för medverkan i vården av barnet under det första levnadsåret. Detta är alltså inte, som Gullan Lindblad säger, ett ingrepp i familjernas valfrihet, utan de kan själva välja, medan det är bra om man har positiva stimulansåtgärder, så att föräldrarna kan dela på ansvaret för barnen. Fru talman! Folkpartiet liberalerna ser välfärdspolitiken som en del i tillväxtpolitiken. Denna skall vi ju diskutera senare under riksmötet. Det är bra för tillväxten om folkhälsan blir bättre, om kunskapsnivån höjs genom bra skolor, om alkohol och narkotikabruket kan trängas tillbaka, om kriminaliteten minskar och inte minst om människorna kan lita på de offentliga försäkringssystemen och på att vården kommer att fungera då vi behöver den. Folkpartiet anser att sjukförsäkringen skall ha ett stort mått av försäkringsmässighet, dvs. att inbetalda avgifter skall motsvaras av förmåner om man blir sjuk. Vi har sedan lång tid tillbaka hävdat att man också måste ta ett eget ansvar för försäkringen, och därför behövs självrisk i form av en karensdag. I dag fungerar försäkringen väl. Den ger en rimlig ersättning, som också innebär att det lönar sig att arbeta. Det finns ett betydande överskott i sjukförsäkringen, ett överskott som enligt min mening skall användas i försäkringen och inte fylla något annat hål i budgeten. I sådant fall uppstår enbart en skatt. Folkpartiet anser därmed att försäkringen med ett visst mått av finjustering, som nu görs i Sjuk och arbetsskadekommittén, kommer att vara stabil och långsiktig och kommer att ge trygghet för den som blir sjuk. Att i detta läge sänka nivån ytterligare för att använda försäkringens medel till att sanera statsbudgeten anser jag vara fel. Det ligger helt i linje med vår politik att, som under den förra mandatperioden, göra en serie trimningar av välfärdssystemen. Det handlade om att införa självrisk, att sänka ersättningsnivåerna samt att skapa ett tydligare samband mellan inbetalda avgifter och förmåner. Fru talman! Jag kommer aldrig att glömma det hat och de aktiviteter som drogs i gång mot den borgerliga regeringen och kanske inte minst mot Anne Wibble när nivåerna sänktes till 80 %. Då bussades arbetarna till Mynttorget av LO. Min fråga är: Var är demonstrationsbussarna i dag när Socialdemokraterna sänker nivåerna ytterligare till 75 %? Folkpartiets uppfattning är att nivåerna inte längre är generösa. Genom den sänkning som Socialdemokraterna och Centern i dag föreslår har man passerat en gräns där man kan ifrågasätta om försäkringsmässigheten i systemen upprätthålls. Själva grundtanken med en försäkring är att när man försäkrar sig mot det som kan inträffa skall man få ut en sådan ersättning att man på ett rimligt sätt kan leva vidare. Att exempelvis ta en brandförsäkring som är så låg att huset inte kan byggas upp om det brinner ner är ganska poänglöst. Vi anser att nivån 75 % är för låg, eftersom många människor får stora svårigheter att under någon längre tid klara sin försörjning och betala sina räkningar. Fru talman! I dagens betänkande kan man också studera den flora av förslag till sjukförsäkringslösningar som står till buds. Där finns allt från Moderaternas och kds krav på två karensdagar till Miljöpartiets brutna tak och Vänsterns flaggande för en nivå på 90 %. Jag skulle vilja fråga Vänstern varför ni inte föreslår 90 % när ni anser att de sjuka skall ha 90 %. Ni brukar ju alltid ha pengar att betala med. Höginkomsttagarna är som jag ser det en viktig del för att stabilisera vår försäkring. Eftersom de sällan är sjuka men betalar höga avgifter är de ett nyttigt tillskott till försäkringen och hjälper till att stabilisera den. Att i det läget göra som Miljöpartiet föreslår, att bryta taket på låg nivå och däröver betala ut endast 40 % i ersättning, är enligt mitt sätt att se barockt. Alla skall tillhöra försäkringen. Men med Miljöpartiets modell skall alla inte få en rimlig ersättning. Däremot skall man betala höga avgifter. Fru talman! Regeringspartierna föreslår även i detta betänkande - som Gullan Lindblad har sagt - en avgiftsväxling mellan sjukförsäkringsavgifter och arbetsmarknadsavgifter. Varför inte säga som det är, Börje Nilsson? Arbetsgivarna skall enligt er mening stå för kostnaderna för arbetslösheten och de sjukskrivna skall betala sin sjukförsäkring. Vad är det för ideologi att blanda bort korten när ni ändå vill klämma åt människorna? Vågar ni inte stå för att såväl arbetslösheten som sjukfrånvaron kostar pengar och att vi gemensamt måste stå för de finanserna? Fru talman! Jag vill avslutningsvis ställa frågan: Var står Centern? Har ni lämnat grundtrygghetsmodellen, vilket är så förödande för många sjuka, och anslutit er till inkomstbortfallsprincipen? Det är roligt med regeringssamverkan. Men det är inte så roligt att bli sjuk med den neddragning som Centern medverkar till. Fru talman! Detta har handlat mycket om nivåer. Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservationerna 1 och 6, men jag står självfallet bakom även reservation

Fru talman! I dag kommer en riksdagsmajoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister att fatta ett beslut om en sänkning av nivån i socialförsäkringarna från 80 % till 75 %. Detta är ett tragiskt beslut för svenska medborgare, och framför allt för kvinnorna. Vi har haft den debatten tidigare i samband med kompletteringspropositionen, men det förtjänar att sägas igen. Vänsterpartiet motsätter sig denna nivåsänkning. Vi anser att 90 % är en rimlig nivå, men vill i nuläget slå vakt om den nuvarande nivån på 80 %. För de av kammarens ledamöter som brukar hävda att vi inte finansierar våra förslag vill jag hänvisa till vår ekonomiska motion. Till Sigge Godin vill jag säga att Vänsterpartiet är ett ansvarskännande parti. Därför satsar vi pengarna på att försvara 80 procentsnivån. En sänkning av nivåerna innebär att ytterligare ekonomisk press läggs på kommunerna genom att en stor del av befolkningen kommer att hamna under socialbidragsnivån. Vi har tidigare visat att en kommunalanställd kvinna eller man med en månadslön på Det är väl ändå inte meningen att en person som arbetar heltid vid sjukdom skall belasta kommunernas socialbidragskonto? Detta kan väl ändå inte kallas för generell välfärd? Föräldraförsäkringsnivån sänks också. Men till skillnad från förändringarna i de andra delsystemen kommer den sänkta ersättningsnivån att gälla retroaktivt, dvs. ersättningsnivån sänks även för de barn som är födda före ikraftträdandet. Jag har fått ett antal brev från upprörda föräldrar som i ett brev för inte så länge sedan fick meddelande om att de inte skulle beröras retroaktivt men som nu av försäkringskassan fått motsatta besked. Det innebär att de föräldrar som planerat sin föräldraledighet för att kunna vara tillsammans med barnen så mycket som möjligt kommer att förlora. För några kanske det blir fråga om att avstå på grund av ekonomiska skäl Det hävdades i debatten om flerbarnstilläggen att människor inte skaffar barn av ekonomiska skäl. Men för många kvinnor och män är det faktiskt så att man noga tänker över innan man skaffar barn, helt enkelt därför att man vill kunna sörja för deras uppväxt. Något annat vore inte försvarbar, och det tyder på ansvarstagande. Många lever i dag på marginalen där hundralappar spelar en roll. Betydelsen av fasta spelregler brukar hävdas vad gäller marknaden. Men det är inte endast marknaden och företagen som behöver fasta spelregler för att kunna planera. Även enskilda människor har behov av att kunna planera för att kunna göra långsiktiga åtaganden, som t.ex. att skaffa barn. Att förändra förhållanden retroaktivt tycker inte Vänsterpartiet är att ge människor fasta spelregler. Vi motsätter oss i första hand sänkningen av nivån i föräldraförsäkringen, men också att sänkningen kommer att gälla för de barn som är födda före den 1 januari 1996. Fru talman! Statsrådet Hedborg har vid upprepade tillfällen bedyrat att hon står fast vid inkomstbortfallsprincipen vad gäller socialförsäkringarna. Hon har också rått svenska folket att inte ta privata pensionsförsäkringar. Statsrådet har också hävdat att inte förrän parterna kommit överens om utformningen av tilläggsförsäkringar - där statsrådets krav är att de skall utformas så att de generella försäkringarnas effektivitet och jämlikhet uppnås - skall den s.k. I 3 kap. 4 a § lagen om allmän försäkring finns den s.k. begränsningsregeln. Syftet är, om jag skall tolka den lagstiftande församlingen välvilligt, att man inte genom kollektivavtal skall kunna teckna avtal på högre nivå än 10 % utöver den lagstiftade ersättningen och därmed slå undan lagstiftningen om de nivåer riksdagen beslutat. Denna paragraf är ett bestraffande av det kollektiva sparandet, eftersom privata försäkringar, företagsförsäkringar eller kollektiva försäkringar under huvudorganisationsnivå, dvs. klubbar och avdelningar, inte berörs av den nuvarande eller den kommande lagtexten. Där står nämligen: "avtal träffade mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer". Genom att lagtexten är formulerad på detta sätt begränsas indirekt kollektivavtalsrätten, och parternas rätt att prioritera mellan lön eller andra trygghetslösningar inskränks. Dessutom innebär det också - om jag förstått det hela rätt - att avtal om tilläggsförsäkringar som träffas mellan t.ex. Metallklubben på Volvo och företaget inte omfattas av minskningsregeln. Om statsrådet Hedborg menar vad hon säger bör hon därför se över lagregeln. Fru talman! Vänsterpartiet har vid flera tillfällen påpekat brister vad gäller konsekvensanalyser i regeringens olika förslag. Så sent som i betänkandet 1994/95:SfU20 påtalade utskottet detta med anledning av riksdagens revisorers förslag Kontroll av socialförsäkringen. Utskottet delade då revisorernas uppfattning att konsekvensanalyser i propositionerna är bristfälliga i olika avseenden. Riksdagen ställde sig också bakom denna hemställan från utskottet. Trots detta saknar den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar ordentliga konsekvensanalyser. I en motion av Sven-Erik Österberg m.fl. framför motionärerna en stor oro för vad egenavgifterna i det nya pensionssystemet kommer att innebära. Jag delar den oron, inte bara för de kommande egenavgifterna utan även för de nuvarande redan befintliga. Genom att egenavgifterna är avdragsgilla kostar de mindre för höginkomsttagarna än för låginkomsttagarna. Jag vill också ta tillfället i akt att återigen lyfta fram det s.k. jämställdhetsdirektivet till samtliga kommittéer och utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser av sina förslag. Jag anser att riksdagen för att kunna fatta beslut och se konsekvenserna av besluten måste ha ordentliga underlag. Att vi sedan drar partipolitiskt olika slutsatser av analyserna är en helt annan fråga. Under denna mandatperiod har fattats en mängd olika beslut där inte någon kan överblicka vad de kommer att få för konsekvenser för den enskilda mannen eller kvinnan. Alla förslag till förändringar från regeringen måste därför föregås av ordentliga konsekvensanalyser, inklusive jämställdhetspolitiska sådana. Vänsterpartiet har i sin motion till propositionen motionerat om ytterligare ett tillkännagivande. Vi har dock i utskottstexten blivit i stort tillgodosedda. Vi har därför inte reserverat oss utan denna gång nöjt oss med ett särskilt yttrande. Men vi avser att återkomma i frågan. Fru talman! Jag står självfallet bakom Vänsterpartiets reservationer, men av hänsyn till kammaren yrkar jag bifall endast till reservation 2 avseende mom. 1.
Fru talman! Jag är litet överraskad över Vänsterpartiets skrivning. Ni säger i er reservation om ersättningsnivåerna: "Enligt utskottets uppfattning är 90 % av den förmånsgrundande inkomsten den enda rimliga ersättningsnivån i socialförsäkringarna". Det är ganska ovanligt, Ulla Hoffmann, att skriva det i en reservation när man menar 80 %. Eller rättare sagt: det är populism i sin prydno. Det är verkligen effektivt att i de första raderna i reservationen för säkerhets skull skriva att det skall vara 90 %, men långt ner i reservationstexten föreslå 80 %. Alltid är det någon som studerar betänkandet och ser detta. Jag är överens med Ulla Hoffmann att man skall ha konsekvensanalyser. Men frågan är: Skall vi kanske också göra en konsekvensanalys av den skrivna texten i reservationen för att få reda på vad människor ser, läser och får för sig? De allra flesta tror säkert att Vänsterpartiet är det enda parti som verkligen står för 80 %. Det tycker jag är att föra väljarna bakom ljuset.
Fru talman! Jag har med tanke på det Sigge Godin just nu sade om ordet populism slagit upp det i en ordbok och sett efter vad det betyder. Populism betyder att man förklarar sig på ett sätt så att människor begriper. Det är alldeles klart och tydligt att Sigge Godin inte begriper vad som står i reservationen. Vi har skrivit att Vänsterpartiet tycker att en rimlig nivå för socialförsäkringarna är 90 %. Men i dagsläget anser vi att ett ansvarstagande för ekonomin i Sverige innebär att vi avsätter pengar för att försvara och skydda den nuvarande nivån 80 %.
Fru talman! Ulla Hoffmann och jag kan väl gå ut på gator och torg tillsammans. Det tror jag dessutom skulle vara trevligt. Vi kunde fråga människor vad de tror om den här skrivningen. Jag tror att det är min åsikt som gäller. Människor tror att Vänsterpartiet är det enda parti i Sveriges riksdag som vill ha 90 % sjukersättning. Men så är inte fallet. Det är 80 % som gäller. Jag tackar i och för sig för stödet att ni vill lägga nivån på 80 %, för där vill också Folkpartiet lägga nivån. Men populism skall vi ägna oss åt vid något annat tillfälle, och i varje fall inte här i kammaren.
Fru talman! Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att gå ut på gator och torg. Sigge Godin vill att vi skall åka ut och titta på mycket. Varför inte göra slag i saken och verkligen göra någonting utav det? Jag vill också påpeka att Vänsterpartiet inte är det enda parti som uttryckt att det vill att nivån skall ligga kvar på 90 % och beklagar de sänkningar som görs. Jag vill inte på något sätt ta andra partier i försvar vad gäller nivåsäkningarna. Men nog är det så att de flesta av kammarens ledamöter skulle önska att ersättningarna kunde ligga kvar på en högre nivå är den vi har i dag. När det sedan gäller konsekvensanalyserna tror jag faktiskt att Sigge Godin förstår exakt vad som står i det särskilda yttrandet och vad det innebär.

Fru talman! Det viktigaste beslutet i betänkande SfU2 har riksdagen redan godkänt. Det gäller att sjukpenning och sjuklön skall ge en ersättning på 75 %. Förslagen till lagändringar orsakade av nämnda beslut kommer här. De enhetliga ersättningarna gäller också föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, särskild sjukpenning enligt lagen om statligt personskadeskydd och närståendepenning. Det är alltså ett helt batteri. Det är i och för sig bra att man försöker ha en enhetlig ersättning eftersom så många ramlar mellan stolarna när det gäller olika ersättningar. Men det finns ett undantag, och det är förstås karensdagen och den 85-procentiga ersättningen under de 60 dagar som kallas pappa och mammamånader. Där finns då en Jag skall nämna några ändrade spelregler för hushållen som sammantaget drabbar stora grupper alltför hårt. Jag skall bara ta några. Det finns minst ett trettiotal. Några till kommer ytterligare i det här betänkandet. Det är en begränsad uppräkning av basbeloppet, värnskatt, avdragsgränsen för resor till och från arbetet, höjda egenavgifter och så en positiv förändring, nämligen återinfört statligt grundavdrag. Vidare är det sänkta flerbarnstillägg, fryst bidragsförskott, slopat vårdnadsbidrag, sänkt föräldrapenning för barn födda fr.o.m. den 1 januari 1995, ändrad aktiebeskattning, höjda inkomst och hyresgränser för bostadsbidrag, kommunalskatten höjd i ca 100 kommuner - det är den största genomsnittliga kommunalskattehöjningen sedan 1981. Jag kunde stå här länge och läsa så. Det finns många fler. Men jag gör inte det eftersom det är viktigt att man har litet balans i sitt anförande. Jag har endast nämnt en del försämringar för hushållen, såväl för pensionärshushåll, barnfamiljer och par eller ensamhushåll. Behovet av konsekvensanalyser är skriande. Det har hänt så mycket de senaste åren att man omöjligt kan få en helhetsbild för olika grupper i samhället. Miljöpartiet anser att man också bör ha en framförhållning. Ett försök till analyser och sammanvägningar skall göras innan nya förändringar genomförs inom bidragssystemen och vid avgiftshöjningar. Även förbättringar bör noga övervägas så att de träffar rätt. Genom den ändrade skrivningen i betänkandet avstod jag från att reservera mig. Men jag vill ändå betona vikten av noggranna konsekvensanalyser genom ett särskilt yttrande. Genom de samlade neddragningarna och arbetslösheten har ca 40 % av befolkningen hamnat under, på eller strax över socialbidragsnormen. 40 % - det är helt enkelt oerhört. De lever under knapphetens tyranni. Man säger att samhället väljer sina fattiga och att fattigdomen är klädd i kvinnokläder. Det är kvinnorna som har de lägsta lönerna. Det är kvinnorna som oftast är ensamstående med barn. Men även lågavlönade långtidssjuka eller arbetslösa män har stora svårigheter. Genom kommunernas minskande ekonomier tvingas de också att spara och ifrågasätta. Kommunerna kräver att de som söker socialbidrag skall vara aktivt arbetssökande och inte bara stå till arbetsmarknadens förfogande. Det finns olika modeller för detta, bl.a. Uppsalamodellen som är oerhört sträng. Man har minskat socialbidragen på det sättet, men samtidigt blir fler människor utslagna och fler tappar sitt självförtroende och går på knäna. Dessa människor har inte råd med barnomsorg. Det finns kommuner som ger fri barnomsorg åt låginkomsttagare, men det är inget krav. Det är kommunen som bestämmer det. Man måste ha en barnomsorgsplats för att aktivt kunna söka jobb. Det blir moment Vi vet att självmord och självmordsförsök finns med i bilden som en yttersta konsekvens. Vad finns inte då av hopplöshet och desperation i dessa grupper? De mister sitt självförtroende, sitt hopp och orkar varken med sig själva eller sina barn. Sverige måste spara, och alla måste hjälpa till, även de ekonomiskt svagaste grupperna, säger man. Det anser inte Miljöpartiet vara den rätta vägen att gå. Vi har sedan ett år försökt att föra fram en annan modell som spar något mer än förslaget med en utdelning på 75 % i socialförsäkringarna. Vi kallar detta för det brutna taket. Att vi råkar spara 500 miljoner - det är en liten summa i de här sammanhangen - handlar mer om att vi vill vara på den sidan eftersom vi har ställt upp på besparingarna. Med det brutna taket visar vi att det finns en annan modell att spara. Just nu är det ganska låga tak. Vi kan säga som Vänsterpartiet att vi gärna skulle vilja ha högre tak, men vi har satt taket på 80 % av en lön på upp till 4,2 basbelopp. Det följer alltså med om basbeloppet ändras. Det är 12 700 kr. Det är stora grupper som ligger där. Det är just dessa grupper som halkar under socialbidragsnormen med den 75-procentiga ersättningen. Den del av inkomsten som överstiger 12 700 ger bara 40 %. Alla får 80 % på den första delen, på resten får man 40 %. Det är en ganska skarp neddragning. Men inte förrän man når upp till en månadslön på 14 500 blir det mindre än Centerns och Modellen visar att man kan spara på ett mer solidariskt sätt. Siffrorna kan naturligtvis höjas, men vi har som sagt var lovat att följa sparkraven, och då är de ganska låga. Det kan man anmärka på, men vi har dock skyddat de allra svagaste grupperna. Det är avsikten. Vår föreslagna ökning av barnbidraget till 1 000 kr per månad och barn skulle ge barnfamiljer med låga inkomster ytterligare en kraftig förbättring. Det behandlas alltså i socialutskottet, men om man vill ha en helhetssyn måste det plockas in här. Vi har dessutom förslag på ett grundskydd som skulle ge en bastrygghet vid långvarig arbetslöshet, sjukskrivning m.m. Det handlar alltså inte om det första 1-3 åren. Vi har inte preciserat det. Genom våra sammanlagda förslag hjälper vi stora grupper att få behålla greppet över sina liv och slippa söka socialbidrag. Det innebär ofta att man får vika ut sig ekonomiskt. Man kan inte behålla några buffertar utan man får göra sig av med dem först. Då är man nästan redan utslagen. 900 000 människor står i dag helt eller delvis utanför välfärdssystemen. Där har vi börjat arbeta med frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring då vi inser att de största skillnaderna går mellan dem som är inne i systemet och dem som är utanför. Även om man för normerna upp och ned till 75 %, 80 % och 85 %, är det de som är utanför systemen som har det allra värst, och det är så många i dag. Tillhör man inte rätt grupp eller rätt fack, har bra lön, är anställd på lämpligt företag eller om man inte är frisk kan man få problem med försäkringar. Vi säger ju ofta här i riksdagen att man kan tilläggsförsäkra sig. Men tre av tio LO-fackmedlemmar har ingen möjlighet att ta tilläggsförsäkringar. Det handlar inte bara om att de kanske inte har råd, utan de blir inte godkända eftersom de inte är tillräckligt friska. Nu skall förändringar som är större än de olika procentsatserna i socialförsäkringssystemen smyginföras. Man tvingas till privata försäkringar även om man har låga löner. Det är motsatsen till de allmänna obligatoriska försäkringarna. Där står tre av tio LO medlemmar av hälsoskäl utan möjlighet att teckna försäkring. Förändringen innebär att man i tysthet flyttar över från det offentliga systemet till det privata, och där får inte alla vara med. Vi måste alltså värna om socialförsäkringarna, men också om avtalsoch grupplivförsäkringar. Det är mycket viktigt att man ser till dessa människor, som står helt utanför. I reservation 12, som gäller mom. 14 och 15, redogör vi mera i detalj för den finansiering som Miljöpartiet vill förorda. Vi menar att arbetsgivarnas sänkta sjuklönekostnader inte bör följas av höjda arbetsgivaravgifter, utan av miljörelaterade skatter. Vi motsätter oss också höjningen av den allmänna sjukförsäkringsavgiften. Höjningen slår fördelningspolitiskt orättvist, genom att högre inkomsttagare kan tillgodogöra sig ett högre skatteavdrag, som nämnts här tidigare, och den urgröper kommunernas skattepolitik. Kommunernas och landstingens skatteinkomster minskar med över 2 miljarder, vilket kommer att leda till ett ökat tvång att avskeda ytterligare människor inom kommunerna. Samtidigt får staten överta betalningen genom ökade kostnader för arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är bara en rundgång av pengar. Sedan vill vi att koldioxidskatten inom industrin skall höjas med 2 öre kWh och att den särskilda skatten på kärnkraftsel skall höjas med 2,5 öre/kWh. Det finns alltså en möjlighet att finansiera de här systemen även på andra sätt och att göra en solidarisk fördelning.

Fru talman! Ragnhild Pohanka säger att hon och Miljöpartiet vill värna socialförsäkringssystemen, och där är vi helt eniga. Sedan är frågan på vilket sätt man vill värna socialförsäkringssystemen. Ragnhild Pohankas partiledare har kallat den fördelningsprincip som är grunden för välfärden, dvs. våra socialförsäkringar, idiotisk. Men vad Ragnhild Pohanka glömmer att ta upp är att det är skärpta regler, nivåsänkningar och andra försämringar som tillsammans har gjort att socialförsäkringarna inklusive förtidspensionen går med mer än 20 miljarder i överskott i år. Det är intressant. Då hjälper det ju inte med ett brutet tak, som Ragnhild Pohanka förespråkar. Problemet med socialförsäkringarna är att det är akassan som går med förlust, inte de andra. Men om man lägger in a-kassan under socialförsäkringssystemet kommer det ju att leda till att vi avhänder oss kampen mot full sysselsättning. Det är i och för sig inte konstigt eller ologiskt att Miljöpartiet förespråkar grundtrygghet, eftersom man genom att stödja regeringens konvergenskrav därmed också gav upp kampen för full sysselsättning.

Fru talman! Jag skall försöka komma ihåg vad jag sade. Jag sade att jag delar Ragnhild Pohankas uppfattning att vi måste värna socialförsäkringarna, men att det finns olika vägar att värna systemet. Jag pekade på att Miljöpartiets partiledare, eller språkrör, har kallat den fördelningsprincip som är grunden för socialförsäkringssystemen idiotisk. Jag påpekade också att Ragnhild Pohanka glömmer, när hon talar om det brutna taket, att nämna att socialförsäkringarna inklusive förtidspensionen går med mer än 20 miljarder i överskott i år. Man behöver alltså inte sänka nivåerna. De pengarna går rakt in i statskassan. Om man lägger arbetslöshetsförsäkringen under socialförsäkringstaket, som Miljöpartiet föreslår, innebär det att vi avhänder oss kampen för full sysselsättning. Jag sade också att jag inte tycker att det är konstigt att Miljöpartiet förespråkar grundtrygghet, eftersom man genom att stödja regeringens konvergensprogram därmed också gav upp kampen för full sysselsättning, som alltså är förutsättningen för den generella välfärden.
Fru talman! Det är bra att vi är eniga i vissa frågor. Jag känner till att socialförsäkringarna går med ett så pass stort överskott, och man räknar med att det skall bli ännu större nästa år. Jag har läst att det kan bli 40 miljarder, men jag har inte kontrollerat det och vet inte om det stämmer. Överskottet är alltså 20 miljarder i år, så visst finns det pengar för att behålla nuvarande nivåer. Men vi har ställt upp på den här besparingen, och då är det svårt att avvika från den. Jag tycker inte alls att detta betyder att vi sätter stopp för kampen mot arbetslösheten. Vi vill ha en grundtrygghet för t.ex. dem som blir utförsäkrade. Det finns ju människor som blir utförsäkrade i dag, och vad skall de leva på? Skall de leva på socialbidrag? Det kan inte vara ett bättre alternativ att de måste söka socialbidrag än att de får en grundtrygghet. Man skall naturligtvis fortsätta att aktivt försöka föra in människor i arbete igen. Vi har inte heller lämnat inkomstbortfallsprincipen, men vi menar att man lämnar den också genom majoritetens förslag. Vad har de som har blivit utförsäkrade? Grundtryggheten skulle vara ett skyddsnät för dem.
Fru talman! Jag pekade just på lösningar, när det gäller hur man nu vill värna socialförsäkringssystemen. Enligt våra beräkningar kostar det ungefär 600 miljoner kronor att behålla 80-procentsnivån. Det är med andra ord de pengar som Ragnhild Pohanka säger sig spara. Jag tillhör dem som är inkomstbortfallsprincipfundamentalister, eftersom jag anser att den fördelningsprincipen är den bästa för våra socialförsäkringssystem. Jag delar alltså inte Ragnhild Pohankas och Miljöpartiets uppfattning att ett brutet tak skulle lösa våra problem. Tvärtom tror jag att det skulle bli ännu fler privata försäkringar med ett sådant system.
Fru talman! Jag tror att Ulla Hoffmann i det här fallet inte har tänkt på de människor som står utanför systemet. Det är ändå fråga om 900 000 människor i dag. Vi måste tänka på dem också. Jag tror inte alls att det brutna taket skulle innebära det som Ulla Hoffmann säger. Dessutom talar Ulla Hoffmann om de 500 miljoner som vi säger att vi sparar. Jag har fått helt andra siffror när det gäller dessa 5 %, nämligen mellan 2 och 3 miljarder. Men jag kan ha fått fel siffror.

Fru talman! Eftersom Miljöpartiet har rest land och rike runt och pläderat för den här linjen, som de tror att folk tycker är jättebra, skulle jag vilja fråga Ragnhild Pohanka: Var finns försäkringsmässigheten, som innebär att människor som betalar avgifter till försäkringen också får förmåner som motsvarar dem? I dag pågår en debatt ute i samhället där SACO flaggar för att gå ut i Europa och kollektivt köpa tilläggsförsäkringar till sina medlemmar. Jag vet att det finns flera fackförbund som tänker samma tanke. Då uppstår det problem som jag nämnde i mitt anförande, dvs. att höginkomsttagarna försöker försäkra sig på ett annat sätt, försöker komma ur den statliga modellen. Vi behöver dem ju så väl - vi behöver alla i försäkringen. Höginkomsttagarna har låg sjukfrånvaro och betalar höga avgifter, och de bör också ha en rimlig nivå om de skulle råka bli sjuka. Alla som tjänar över 14 000 kr skall ni klämma åt. Men det är inga höginkomsttagare, Ragnhild Pohanka, utan det är låginkomsttagare. Tänk bara tanken att en i familjen är arbetslös och den andre tjänar 14 000 15 000 kr och blir sjuk. Det är då inte så enkelt att klara de dagliga räkningar som skall betalas eller att klara en rimlig standard. Frågan är då: Hur har Miljöpartiet tänkt sig avgifterna för människorna i detta system? Skall de betala långt över taket, upp till taket eller utifrån de förmåner de har? Vad är det Miljöpartiet försöker säga till svenska folket?
Fru talman! Det är faktiskt så att mycket mer än hälften av svenska folket har inkomster under 14 500 kr. Jag kan hålla med om att man kan tycka att det är medelinkomsttagare. Det går an så länge det är två i familjen, även om de är sjuka, därför att man klarar sig mycket lättare då. Det är de ensamstående som har det svårast att klara sig på de inkomsterna. Vi menar att man skall fortsätta att betala sociala avgifter upp till 7,5 basbelopp. Vi menar att det fortfarande finns en motivation att göra det när man får 40 %. Man kan bedöma det olika, om man tycker att den motivationen är tillräcklig. Sedan kan ju faktiskt inte SACO bestämma att man inte skall betala avgifter som är fastställda i lag; det är ju omöjligt. Man får gärna försäkra sig ytterligare. Det kan vi inte förbjuda någon. Men det blir problem om vi tillämpar inkomstbortfallsprincipen redan för dem som har deltidsarbete och t.ex. 8 000 kr i månaden. Vad skall de göra om de bara får 75 %?
Fru talman! Jag konstaterar att Miljöpartiet inte tycker att det skall vara någon försäkringsmässighet i våra system. När det gäller SACO och andra fackförbund får vi den här debatten i samhället. Vi får ett antal människor, som inte ens är höginkomsttagare, som tycker att det är orimligt att de skall betala till en försäkring där de, om de blir sjuka, inte får ersättning så att de hjälpligt kan klara sin dagliga standard. Det är det Miljöpartiet säger, och det är den debatten som jag inte tycker om. Om det blir så har vi inte ett solidariskt försäkringssystem. Vi kommer att mista det. Det är alltså Miljöpartiet som går i täten för att säga till människor att vi skall ha ett så orättvist system som möjligt, för det gagnar några få i samhället. Och sedan försöker ni få människor att tro att ni klämmer åt höginkomsttagarna medan de andra klarar sig. Men så är inte fallet med ert förslag.
Fru talman! Jag kan hålla med om att 80 % är för lågt för att man skall klara sig bra om man är låginkomsttagare, men jag tror faktiskt att människor kan klara sig på våra ersättningar om de inte har byggt in sig i en för hög standard. Vi värnar om det här socialförsäkringssystemet. Vi anser att man får utdelning av det, även om den är låg vid inkomster över 14 500 kr. Det håller vi med om. Men vi anser att det här är ett sätt att mera solidariskt försöka spara än när man ger samma besparingskrav åt låg och höginkomsttagare. Det är ju solidariteten vi är ute efter, inte tvärtom.

Fru talman! Jag konstaterar, liksom en del talare gjort tidigare, att det här betänkandet i stort sett innehåller lagändringar eller andra följdändringar av principbeslut som redan fattats här i riksdagen. Utskottsbehandlingen och debatten här i dag kan väl närmast betraktas som någon form av repris. Man skulle egentligen kunna fatta sig mycket kort. Av respekt för alla de medborgare som på olika sätt har hört av sig med sin oro inför de beslut som skall fattas här i dag väljer jag ändå, precis som övriga partiföreträdare, att utveckla de ställningstaganden som vi har gjort i dessa frågor. Den riktigt stora frågan är naturligtvis ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen, där lagändringarna nu kommer som skall göra det möjligt att sänkningarna sker den 1 januari 1996. Vi kristdemokrater har alltså inte ställt oss bakom förslaget till sänkningar av dessa nivåer. Därmed stöder vi inte heller förslaget i dag att ändra lagarna så att detta blir möjligt. Vi anser visserligen att en enhetlig ersättningsnivå, både i socialförsäkringssystemen och i arbetslöshetsförsäkringen, är bra, för att inte säga nödvändig av olika skäl. Men vi håller på att den ersättningen under det kommande året bör ligga på 80 %. Jag skall strax nämna något om vad vi anser om framtiden. För dem som är riktigt lågavlönade vet vi alla att det kan vara kämpigt att ens klara sig på 100 %, alltså sin fulla lön. Även de månader, förhoppningsvis många, under ett år när man inte har något avbräck, inte blir sjuk, har man ändå svårt att klara sig. Redan med den nivå vi hade tidigare, 90 %, kunde det vara besvärligt för de lågavlönade. Sänkningen till 80 % blev naturligtvis ytterst påfrestande för dessa grupper. Nu kommer nästa sänkning, ned till 75 %. Vad innebär detta? Jo, det innebär en oerhörd ekonomisk stress för många människor. Jag skall inte utveckla vad det kan leda till, men det är alltså en ny riskfaktor i samhället. Det innebär också en stor ökad kostnad för kommunerna när det gäller socialhjälp. Då går jag tillbaka och tänker på hur det lät i valrörelsen. Socialdemokraterna deklarerade att det var verksamheten ute i kommunerna som skulle värnas, snarare än transfereringarna. Är det då så att man kan ha vattentäta skott mellan olika system och olika ekonomiska ansvarsnivåer i samhället? Nej, det kan man inte. Här ser vi att det är fråga om kommunicerande kärl. Om vi i riksdagen beslutar om sänkta nivåer i transfereringssystemen leder det alltså till att kommunerna får ökade kostnader för sina socialbidrag. Runt om i landet, när man nu i höst har arbetat med sina kommunala budgetar, har man kunnat göra beräkningar på det här och tala om: Så här många miljoner innebär det för vår kommun, och så här många miljoner för vår kommun, i ökade socialbidragskostnader. Var det det man menade när man sade att man skulle värna verksamheten ute i kommunerna? Skall socialbidrag inte längre vara ett yttersta skyddsnät för våra medborgare? Skall det vara det som ligger närmast till när man får problem av olika slag? Jag tror inte att det är så som vi egentligen har menat att det borde vara i vårt välfärdsland. När det gäller framtiden anser vi kristdemokrater i likhet med Miljöpartiet att vi bör ha ett helt reformerat system. Vi bör ha ett system med brutet tak, men inte på de låga nivåer som Miljöpartiet har föreslagit med ett brutet tak vid 4 basbelopp. Vi har sagt 5,5 basbelopp, det som i dag är taket i arbetslöshetsförsäkringen, där jag inte vet att det är många som har föreslagit någon ökning. Vi vill ha 80 % upp till den nivån, för att sedan ha en lägre ersättning upp till 7,5 basbelopp, dock inte så låg som 40 %, men man kan tänka sig 50 %. Anledningen till detta är att vi inte vill dra ned jämnt för alla, för låginkomsttagarnas skull. Detta är oerhört viktigt. Det gäller också föräldraförsäkringen. Vi anser att den skall ligga på 80 %. Vi ställer alltså inte upp på förslaget där. När det gäller det förlängda barnbidraget har vi motsatt oss den konstruktion av besparing som Socialdemokraterna har föreslagit och beslutat med stöd av vissa andra partier. Därför ställer vi inte heller upp på den modellen när den nu föreslås även för det förlängda barnbidraget. En annan fråga där vi har en avvikande syn gäller placeringsreglerna för Riksförsäkringsverkets fonder. Vi har en reservation där. Vi föreslår att man skall få möjlighet att placera även i utländska räntebärande papper. Vidare gäller det frågorna om arbetsgivaravgifter och egenavgifter, där vi inte heller ställer upp på regeringens och utskottsmajoritetens förslag om en ytterligare växling av avgifterna. Detta avvisar vi alltså. Slutligen vill jag återigen säga att kommunerna drabbas oerhört hårt av statens besparingar, bl.a. genom införandet av de s.k. egenavgifterna. För att begränsa de effekterna har vi kristdemokrater tidigare föreslagit en begränsning av egenavgifterna till 2 % för 1998. Av det skälet säger vi också nej till regeringens förslag om en höjning av egenavgifterna i den allmänna sjukförsäkringen. Jag är också med på ett särskilt yttrande när det gäller konsekvensanalyser. Jag konstaterar att det saknas konsekvensanalyser i den proposition som regeringen har lagt fram. Fortsättningsvis kan vi naturligtvis inte acceptera det. Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer - nr. 4, 9, 11, 13 och 14. Av respekt för kammarens ledamöter och vår tidspress yrkar jag endast bifall till reservation 4 avseende mom. 1 beträffande enhetlig ersättningsnivå.

Fru talman! Betänkandet om vissa socialförsäkringsfrågor är, som många har påpekat, ett rent lagstiftningsärende. Man kan säga att det här är en repris på de debatter i denna fråga som vi har haft tidigare under året. Som bekant har riksdagen strax före sommaruppehållet och i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen fattat ett principbeslut i alla de här frågorna och lagt fast en enhetlig ersättningsnivå på 75 % i sjuk och föräldraförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 1996. Det fattades också beslut om att denna nivå även skall införas i sjuklönesystemet samt om att karensdagen skulle bibehållas i sjukersättningssystemet. För de s.k. pappa och mammamånaderna utges dock enligt vårt förslag en förhöjd ersättning motsvarande 85 %. Den högre ersättningen motiveras med att det är viktigt att denna reform får en sådan effekt att det anses som naturligt såväl på arbetsplatsen, i samhället som i familjen att mannen likaväl som kvinnan tar det praktiska ansvaret för omsorg av barnen. Utskottet anser därför - i motsats till moderaterna - att reformen inte bör avskaffas vare sig det gäller själva förbehållet eller den högre kompensationsnivån. Utöver lagförslagen om ersättningsnivåer föreslår regeringen att den särskilda minskningsregeln bibehålls. Det innebär att den helt övervägande delen av landets arbetstagare kommer att erhålla 85 % av den sjukpenninggrundande inkomsten fr.o.m. den femtonde dagen t.o.m. den 90 dagen i varje sjukdomsfall. För att förstärka finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen blir det enligt betänkandet en växling med 1,10 procentenheter mellan sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften. Även detta är i enlighet med tidigare beslut i riksdagen. Samtidigt föreslås i enlighet med tidigare ställningstagande att den allmänna egenavgiften i form av sjukförsäkringsavgift höjs med 1 procentenhet. Det finns nu också en lagregel på den här punkten. I betänkandet lämnas också en redovisning som socialförsäkringsutskottet begärt angående kvinnors sjukskrivning under senare delen av graviditeten och sambandet med havandeskapspenningen. Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets uppföljning ansluter sig utskottet till regeringens bedömning att reglerna inte för närvarande bör ändras. När man studerar betänkandet litet närmare finner man att oppositionen i stort sett upprepar sina förslag från tidigare behandlingar i riksdagen då principbeslut fattades om ersättningsnivå m.m. Dessförinnan hade vi den 17 maj en ingående debatt om socialförsäkringarna då direktiven till Sjuk och arbetsskadeberedningen antogs. Det är alltså nu tredje gången vi diskuterar samma frågor. Folkpartiet, kds och Miljöpartiet för en ersättningsnivå på 80 %. Man skall lägga märke till att totalt sett kommer dessa förslag inte att ge mer ekonomiskt för de försäkrade. De ger inte en enda krona mer för de försäkrade. Folkpartiet och kds drabbar t.ex. de försäkrade genom att dra in två miljarder i nya SGI-beräkningar. Det innebär ungefär samma påfrestning för de försäkrade. Jag tror att man skall vara litet försiktig i debatten. Man lägger ut besparingarna på ett annat sätt, men för de försäkrade innebär det ekonomiskt ungefär detsamma. Vänsterpartiet föreslår t.o.m. 90 % och ser inga som helst ekonomiska problem i Sverige i dag. Man går hela tiden den enkla vägen. Man skall sänka arbetstiden, höja transfereringarna, förbättra den offentliga sektorn, sanera ekonomin och ha låga skatter. Allt detta skall man göra utan att det kostar någonting. Det är en politik som naturligtvis inte går ihop. Vänsterpartiet skjuter allt på framtiden till kommande generationer, till barn och barnbarn. Det är en oerhört förrädisk väg. Jag tycker nog att man skall vara litet försiktig i den här debatten. Sigge Godin undrade var de som demonstrerade mot a-kassesänkningarna är nu. Han syftade då på demonstrationen den 15 december 1993. Det är naturligtvis en oerhört viktig skillnad på akassesänkningar, Sigge Godin. Nu sänks ersättningen i a-kassan för att sanera en dålig ekonomi, och det förstår väldigt många. Under er tid i regeringen sänktes ersättningen för att ge uttryck för skattesänkningar för rika människor. Det var detta som hände. Sådant retar arbetare, och då demonstrerar de också. Verkligheten är sådan att det är nödvändigt att göra sådana här besparingar. Vi kan bara konstatera att under den borgerliga regeringstiden lånade Sverige lika mycket som under hela historien. Statsskulden fördubblades. Hade man vid det tillfället hållit hårdare om budgeten, hade vi sluppit att ta till sådana åtgärder som vi i dag måste göra. Sverige befann sig i ett oerhört allvarligt läge 1994. Det är nu vårt ansvar att ordna ekonomin, som betyder oerhört mycket för välfärden och sysselsättningen. Vi måste naturligtvis få kontroll över finanserna, och det återspeglas i de förslag som vi nu antar. Rose-Marie Frebran talade med indignation om sänkningarna. Jag tror dock hon skall vara litet försiktigt. Hon vill ha ändrade SGI-beräkningar där man gör försämringar på två miljarder. Rose-Marie Frebran vill ha ytterligare en karensdag, vilket också drabbar de försäkrade. Det är således ingen större skillnad på förslaget konsekvenser gentemot de försäkrade. När man studerar betänkandet finner man att andra besparingsförslag från oppositionen innebär ytterligare en karensdag, höjd pensionsålder samt att vi begränsar socialförsäkringarna till det grundtrygghetssystem som Miljöpartiet vill. Enligt utskottets majoritet kan redan en karensdag i sjukersättningssystemen för många försäkrade medföra oförutsedda och förhållandevis stora inkomstbortfall. Vi menar att om ytterligare en karensdag skulle införas, bedömer utskottet att det skulle innebära alltför stora påfrestningar på redan utsatta grupper. Därför avslår vi förslaget om ytterligare en karensdag. Folkpartiet och kds reserverar sig också igen mot växlingen mellan sjukförsäkringsavgiften och arbetsmarknadsavgiften. Jag ser det närmast som en ideologisk markering från dessa partier. De har tydligen svårt att acceptera den organisation av arbetslöshetsförsäkringen som riksdagen har fattat beslut om. Vi kan också konstatera att oppositionen saknar samsyn på socialförsäkringarna. De olika partiernas förslag spretar åt olika håll. Moderaterna och Folkpartiet är t.ex. ytterligheter när det gäller synen på pappa och mammamånaderna. Moderaterna avstyrker reformen helt, medan Folkpartiet föreslår en ersättningsnivå på 90 %. Majoriteten ser pappa och mammamånaderna som mycket viktig från jämställdhetssynpunkt och anser därför att en högre kompensation skall lämnas för de förbehållna dagarna även i fortsättningen. I de inledande avsnitten i regeringens budgetproposition slås det fast att Sverige i framtiden skall vara ett välfärdsland där människor har arbete och de offentliga finanserna är i balans. Att nu sänka ersättningar och göra besparingar i socialförsäkringarna är inget mål i sig för oss socialdemokrater, utan det hänger ihop med det statsfinansiella läget. Vi måste komma till rätta med budgetunderskottet och få stopp på ökningen av statsskulden, som bara under den borgerliga regeringstiden mer än fördubblades. Det har jag sagt tidigare. Det är genom att sanera statsfinanserna som vi kan göra oss oberoende och återställa politikens och demokratins handlingskraft. Om vi skall uppnå detta mål kan vi inte bara höja skatter och avgifter. Men vi kan heller inte bara sänka utgifter, som moderaterna vill. För att få en rättvis fördelning av bördor som budgetunderskott och statsskuld tvingar oss till är det nödvändigt att vi både skär i utgifterna och höjer skatter och avgifter. Sålunda har vi tagit tillbaka moderaternas generösa skattesänkning för de rika i landet under den borgerliga regeringstiden. Vi har som bekant också infört en värnskatt på inkomster över 200 000 kronor. Skatten på stora aktieutdelningar har höjts från 0 till 30 %. Skatten på reavinster och på andra kapitalinkomster har också ökat till 30 %. Vi behåller förmögenhetsskatten och skärper avdragsreglerna för de stora pensionsförsäkringarna. Det är genom en sådan uppläggning som man kan åstadkomma någorlunda rättvisa i och förståelse för budgetsaneringen, vilket naturligtvis är synnerligen viktigt. Socialförsäkringarna omfattar över 300 miljarder kronor per år och är en tung post i statsbudgeten. Det motsvarar nästan 20 % av bruttonationalprodukten. Socialförsäkringarna har därför mycket stor betydelse för människorna i vårt land. Det är naturligtvis ofrånkomligt att besparingarna blir kännbara om de måste genomföras i en välfärd som har byggts upp just för att skapa ökad jämlikhet. Men sanningen är ju den att vi aldrig kan låna oss fram till en trygg och bestående välfärd. Vi skär inte för att minska välfärden, utan vi gör det för att rädda den. Det är viktigt. Vi klarar inte socialförsäkringarna och den gemensamma sektorn om vi inte har en stabil och säker ekonomi. Alltså: För oss socialdemokrater är budgetsaneringen ett medel att rädda välfärden och skapa ökad sysselsättning. Vi kan nu också se att den förda ekonomiska politiken, som riksdagen har beslutat om, börjar ge resultat. Vi behöver låna allt mindre. Trots detta går det inte att släppa greppet om budgeten. Under överskådlig tid har vi att förvalta en enorm statsskuld; den uppgår numera till närmare 1 400 miljarder. I besparingstider är det extra viktigt att inte förstöra grundprinciperna bakom vårt socialförsäkringssystem. Sverige har väl utbyggda trygghetssystem som skyddar från inkomstbortfall vid sjukdom, ålderdom och i samband med att man får barn. Dessa försäkringar fungerar i stort sett väl. Vi socialdemokrater håller fast vid den inriktning och de principer som försäkringarna har haft. Vi skall också i framtiden ha en bra försäkring, som omfattar alla och som ger bra trygghet. Den skall dessutom ha en gemensam finansiering. I Sjuk och arbetsskadeberedningens uppdrag ingår att skapa en effektiv och stabil socialförsäkring som är lätt att förstå och som alla kan känna förtroende för. Solidaritet och rättvisa skall också i fortsättningen genomsyra välfärdspolitiken. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Fru talman! Först vill jag säga att jag sällar mig till dem som poängterar behovet av konsekvensanalyser när det gäller förändringar inom socialförsäkringssystemen och även andra system. Det kräver också mitt parti. Men vi har i det här fallet inte lämnat något särskilt yttrande eller någon reservation, eftersom utskottet redan har begärt en konsekvensanalys. Jag hoppas att denna begäran också effektueras av regeringen. Börje Nilsson återkom med den gamla visan - den har vi hört många gånger från socialdemokratiskt håll - att den borgerliga regeringen på tre års tid skulle ha åstadkommit det stora budgetunderskottet och statsskulden. Var och en med någon kännedom om svensk ekonomi vet ju att dessa beror på att vi under decennier har haft t.ex. ett socialförsäkringssystem med timsjukpenningar och annat elände som fullständigt har raserat ekonomin. Ett felaktigt påstående blir inte sannare för att det upprepas gång efter annan. Visst var den borgerliga regeringen effektiv på många sätt, men så effektiv var den inte att den kunde rasera Sveriges ekonomi på mindre än tre år - det måste jag säga. Nilsson. Han sade också att vi i oppositionen saknar samsyn. Ja, varje parti lägger här i kammaren fram sin ideologiska syn på försäkringarna. Men jag skulle gärna vilja fråga vilken ideologisk syn socialdemokraterna har. Den gamla synen är ju fullständigt bortblåst! Nu tvingas ni ju spara. Och den beredning Börje Nilsson nämnde står ju mer eller mindre stilla, därför att ni är oense inbördes. Jag vill därför fråga vad det finns för samsyn inom socialdemokratin. Vad är er ideologi när det gäller försäkringarna?
Fru talman! Det är klart att vi socialdemokrater också måste ta ansvar för den situation som har uppstått. Men det är ju ändå så att statsskulden mer än fördubblades under den borgerliga regeringstiden, och det hänger ihop med att man inte höll hårdare i budgeten. Man borde ha angripit lågkonjunkturen som seglade upp. Det var då som arbetslöshetssiffrorna steg. Då borde man naturligtvis ha hållit hårdare i budgeten och ingripit. Då hade vi kunnat undvika att ta i så hårt som vi nu måste göra i budgetsaneringen. När man gör en budgetsanering är det ändå viktigt att den sker på ett någorlunda rättvist sätt. Ett av problemen under den borgerliga regeringstiden var att man genomförde oerhört generösa skattesänkningar till de rika. Dessa kraftiga skattesänkningar skapade också ett hål i den statliga budgeten. Nu kan vi se i en moderat motion i anslutning till tillväxtpropositionen att man i stort sett håller fast vid den gamla politiken. Där föreslår man ytterligare utgiftsminskningar på netto 55 miljarder och skattesänkningar på netto 37 miljarder. Jag tycker att det i dag är ett bra tillfälle att redovisa detta, Gullan Lindblad. Vad är det för ytterligare 55 miljarder som man skall dra in? Hur drabbar det enskilda människor? Gullan Lindblad talade ju om konsekvensanalyser. Jag hoppas att ni har gjort sådana i det här fallet. Hur drabbar detta människor? Vidare: Vem skall ha del av skattesänkningarna? Det är en intressant fråga. Saneringen måste göras på rättvisa grunder.
Fru talman! Jag noterar att Börje Nilsson inte ger något svar på frågan om vad Socialdemokraterna egentligen vill med socialförsäkringarna, utan det är en besparing här och en besparing där. Vi har en klar ideologi när det gäller socialförsäkringarna. Det handlar om ett mycket gott grundskydd, ungefärligen på samma nivå som i dag och därutöver sänkta skatter, så att enskilda människor har möjlighet att själva skaffa sig tilläggsförsäkringar. Vi vill ta vara på det personliga ansvaret detta förenat med en viss självrisk i försäkringen. Vi märker att människor lyssnar på signaler. T.ex. en fjärdedel av LO:s medlemmar tecknar i dag nya pensionsförsäkringar, som jag vid Gud hoppas att ni inte stjäl från dem. Börje Nilsson vill tala allmänt om ekonomi och skattepolitik. Gärna för mig! Vi har velat sänka skatterna på just arbete. Vi i den borgerliga regeringen var nämligen genomsyrade av strävan att underlätta för företagen att få fler arbetstillfällen till stånd. Där har ni totalt misslyckats. Det är ju fortfarande samma höga arbetslöshet och enligt Socialdemokraternas egna beräkningar skall arbetslösheten 1998 ligga på 10 %. Vi ville få fram jobb som skulle ha gjort att vi fick ökade intäkter. Vad ni genom era återställare har åstadkommit är att skatterna på just arbete och företagande har höjts med mer än 30 miljarder kronor. För oss alla har skatterna höjts med 60 miljarder kronor. Detta är socialdemokratisk politik, men därav kommer ingen välfärd och inga fler jobb! Vad ni i stället tvingas till är att hela tiden skära. De som då drabbas hårdast är de som har det allra svårast. Nu har ni tydligen något på gång när det gäller dem i den allra svåraste belägenheten lagen om stöd och service. Det är dock en annan debatt. Men eftersom Börje Nilsson här tar upp andra saker kan också jag göra det.
Fru talman! Gullan Lindblad undrar vad som är vår ideologiska syn när det gäller socialförsäkringarna. Jag tycker att jag på den punkten uttryckte mig ganska klart i mitt anförande. Jag gav där en deklaration från vår sida. Vi håller alltså fast vid grundprincipen att socialförsäkringarna skall vara hållbara och riktiga. Det skall vara ett generellt välfärdssystem med en gemensam finansiering. Välfärdssystemet skall bygga på solidaritet. Detta är oerhört viktigt. När det gäller ersättningsnivåerna har vi på grund av samhällsekonomin tvingats till åtgärderna i fråga; det är helt klart. Hade vi haft pengar skulle ersättningsnivåerna självklart ha varit högre, men nu får vi ta oss igenom de här svåra åren. Socialdemokraterna håller på att utforma ett framtidsprogram. Där finns naturligtvis också socialförsäkringarna med. Vi måste föra en debatt om var nivån i fortsättningen skall ligga. Det får vi ta itu med när vi har klarat ut den ekonomiska kris som vi har efter er regeringstid. Det är uppläggningen från vår sida. Jag tycker att vi är oerhört tydliga när det gäller grunderna för socialförsäkringarna och välfärden, och det släpper vi inte.
Fru talman! Börje Nilsson säger att oppositionen upprepar sina förslag. Ja, Börje Nilsson, vi i Folkpartiet vet vad vi vill med sjuk och socialförsäkringarna. Vi har en konsekvent linje. Det är alldeles riktigt att vi håller fast vid den. Vilken linje Socialdemokraterna har vet vi däremot inte. Det sägs ingenstans. Vi får bara gissa. I mitt anförande krävde jag ett resonemang om vilka effekter 75-procentsnivån kommer att få. Vidare: Sker det överströmningar till andra system? Vad blir nettobesparingen osv.? Om de sakerna vill Socialdemokraterna inte tala. Det känns väl litet pinsamt. Vi i Folkpartiet skall, enligt Börje Nilsson, akta oss därför att vi kräver SGI-beräkningar för att klämma åt människorna. Detta har jag hört förut. Statsrådet Anna Hedborg sade det för någon vecka sedan i en debatt här i kammaren. Men, Börje Nilsson, ni måste komma ihåg vad ni föreslår! Anna Hedborg och regeringen skriver faktiskt i direktiven till Sjuk och arbetsskadekommittén att den modell skall prövas som Folkpartiet talar om. Vid nyår kommer ett delbetänkande. Vad det innehåller skall jag inte avslöja här, men det kommer ganska lämpligt i förhållande till sänkningen av nivån. Människor kan då se vilken åsikt Socialdemokraterna har. Jag tror inte att vi kommer att skilja oss särskilt mycket åt när det gäller sättet att beräkna SGI eller kanske när det gäller att föreslå att vi inte skall ha någon SGI-beräkning; detta enligt de direktiv som regeringen talar om. Börje Nilsson säger att demonstrationerna handlar om a-kassan, men de handlar också om sjukförsäkringsnivåerna. Jag tror att Börje Nilsson skall få följa med Ulla Hoffmann och mig ut i det verkliga livet. Fråga människor om det är bättre att ha 75 % ersättning i a-kassan och sjukförsäkringen än att ha 80 %! Då kan vi kanske klara ut den frågan. Växlingen beträffande egenavgifterna mellan sjukförsäkringen och arbetsmarknadsförsäkringen är enligt Börje Nilsson en ideologisk fråga. Ideologisk fråga - jaha! Vi säger till människorna: Om du betalar egenavgifter till sjukförsäkringen får du sjukersättning. Börje Nilsson tycker att det är ideologi att säga: Skicka in pengarna till sjukförsäkringen, så för vi över dem till a-kassan! Det är ideologi!
Fru talman! Jag har ingen insyn i Sjuk och arbetsskadekommittén. Sigge Godin däremot sitter med där och kan kommentera vad som kommer därifrån. Det är dock ett viktigt arbete som bedrivs där. Det är naturligtvis viktigt att eliminera överströmningarna inom socialförsäkringarna. Det är också det som görs i och med att enhetliga ersättningsnivåer läggs fast. Detta är oerhört viktigt. Man skall ju inte kunna hoppa mellan de olika systemen. Sigge Godin, det finns ändå en väsentlig skillnad när det gäller demonstrationerna. A-kassan sänks nu för att sanera vår dåliga ekonomi. Många människor förstår det. Jag kan också begripa att det är kännbart för enskilda. Men innerst inne begriper människor att det här är nödvändigt. Vi måste komma igenom detta, eftersom ekonomin betyder oerhört mycket för välfärden. Jag tycker att Sigge Godin för en mycket enkel diskussion. Jag upprepar vad jag redovisade i mitt anförande. Också Sigge Godin drabbar enskilda människor väldigt hårt med sina besparingar genom SGI-beräkningen, som kostar 2 miljarder. Vidare föreslår Sigge Godin höjd pensionsålder. Där har vi ytterligare ett förslag som drabbar enskilda människor väldigt hårt. Sigge Godin skall inte smita ifrån här. Debatten förs med stor indignation, men det är en falsk indignation. Ni drabbar ju enskilda på samma sätt. För oss gäller det att få ordning på ekonomin. Vi gör inte som vi gör därför att det är ett mål, utan vi gör det just för att få ordning på ekonomin. Detta är alltså viktigt. Vi får senare diskutera var ersättningsnivåerna skall ligga i framtiden. Den debatten kan vi ta upp först när vi har litet bättre kontroll över ekonomin.
Fru talman! Låt mig börja med att klara ut detta med Sjuk och arbetsskadekommittén. Självklart skall Börje Nilsson inte stå här och berätta vad han vet om den kommittén. Jag talar om de direktiv som regeringen gett kommittén. Jag är övertygad om att såväl statsrådet Hedborg som Börje Nilsson vet vad det är man har velat få utrett. Jag instämmer med Gullan Lindblad. När det gäller ideologin kommer vi att kämpa till sista blodsdroppen för att de handikappade skall ha den service som vi har gett dem, men det är en annan fråga. Därför får den frågan bli föremål för en annan debatt, vilken kanske är väl så viktig som denna. Jag återkommer då till demonstrationerna. Visst skall vi spara till statens utgifter, Börje Nilsson! Men det intressanta är ju att när jag frågar statsrådet Hedborg vad överskottet skall gå till så säger hon att det väl alltid finns hål att stoppa i. Då vill jag fråga Börje Nilsson: Skall det vara någon försäkringsmässighet i sjukförsäkringen? Skall man veta att det man betalar in till sjukförsäkringen också används i det systemet? Alternativet är att man för människor bakom ljuset och säger: Det spelar väl inte så stor roll; betala in pengarna, gärna mycket, så använder vi dem till det som vi politiker tycker är bäst, inte till det som väljarna vill ha dem till! När det gäller demonstrationerna säger Börje Nilsson vidare att det var för att den borgerliga regeringen inte höll hårdare i budgeten. Vi sparade oerhört mycket på den tiden. Det förra statsrådet sitter där borta; han fick slita och släpa med de här försäkringarna för att det skulle fungera någorlunda bra. Det är bra om Socialdemokraterna fullföljer den linjen, men hur lät det på den tiden? Jag vill bara nämna arbetsskadeförsäkringen och arbetsskadebegreppet som exempel på att ni inte orkade med att föra en konsekvent linje när ni var i opposition. Det får ni lida av i dag - sådana är politikens villkor.
Fru talman! Det är riktigt att det i dag finns ett stort överskott i sjukförsäkringen. Under 80-talet var det däremot ett mycket stort underskott. I dag har vi ett stort underskott i arbetslöshetsförsäkringen i stället. Vi måste se det här i ett sammanhang. I grunden finns en samhällelig, statlig, finansiering. Det är klart att det under perioder kan bli så här, och då kan man "cleara", växla mellan avgifterna. Jag ser inte detta som något märkligt. Assistansersättningen till de handikappade är naturligtvis en oerhört viktig reform som har betytt mycket för de enskilda. Den var dock underfinansierad av Folkpartiet; det saknades 900 miljoner. Det är naturligtvis viktigt att man kommer underfund med finansieringen av denna reform, och det är det som regeringen måste göra. Det är därför man har genomfört utredningen. Ingela Thalén uttalade i slutet av förra veckan mycket klart att det inte blir några större förändringar på den här punkten - handikapporganisationerna hade då inte tid. Sigge Godin bör notera det och inte fortsätta att angripa oss på den här punkten. Vi vill också ha en bra reform, och det står vi för.
Fru talman! Vad menar Börje Nilsson med att säga att vårt förslag inte ger mer till de försäkrade? Det är riktigt att det som helhet inte ger mer till alla grupper försäkrade, men det ger mer till just dem som är nära socialbidragsnormen. Där är det viktigt på vilken sida av gränsen man ligger. Vi vet att det är många som är nära socialbyråbehovet. Det är stora grupper. Våra sammantagna förslag ger möjlighet att behålla den egna ekonomiska kontrollen över livet för stora grupper. 9 000 barnfamiljer är vräkta. 2 000 barn är vräkta från dagis på grund av bristande betalning - kanske är det delvis samma familjer. Vad har s för planer för dessa människor?
Fru talman! Jag är medveten om att det kan vara bekymmersamt för många i Sverige i dag. Det är därför vi understryker att det är så viktigt att den här konsekvensanalysen genomförs. På den punkten har utskottet en mycket klar och bestämd skrivning. Jag vill ändå ta upp själva grundidén i Miljöpartiets förslag. Man har ju nu svängt och för fram en grundtrygghetsmodell. Jag vill då säga till Miljöpartiet att jag tycker att det är viktigt att man behåller försäkringens generella karaktär i trygghetssystemet. Det gäller inkomstbortfallsprincipen och de höga taken. Det är det som håller samman folket, de försäkrade, i samma system. Därmed skapar man lojalitet och solidaritet med systemet på lång sikt. Jag tror att Miljöpartiet har trätt in på en oerhört farligt väg med de här nedbrytande förslagen, som leder till mindre sammanhållning i det svenska samhället. Jag rekommenderar faktiskt Miljöpartiet att tänka om på den här punkten. Det är oerhört viktigt att man har generella system, att man fångar in alla i detta och bygger försäkringen på solidariska grunder.
Fru talman! Vi har behållit den generella välfärdspolitiken, även om vi har ett brutet tak. Vi vill ha en grundtrygghet för dem som ramlar utanför systemet. Börje Nilsson säger att detta skall vara för alla, och det är precis det vi också tycker. Vi behöver ett socialt skyddsnät för alla. Det är inte meningen att socialbidragen skall vara en långsiktig lösning på människors ekonomiska problem, utan här har vi grundtryggheten som en säkerhet när man faller genom maskorna. Det fanns nyligen ett fall i Dalarna med en kvinna som är för frisk för att få sjukpenning men för sjuk för att kunna jobba. Samtidigt får hon inte längre socialbidrag från kommunen, eftersom hon hör till antingen försäkringskassan eller arbetslöshetsförsäkringen. Hon ramlar emellan. Vad skall hon göra? Vad skall de människor göra som inte har någonting? Det är därför vi vill ha en grundtrygghet, så att inte några ramlar igenom maskorna och blir helt chanslösa. Vad säger Börje Nilsson om att han i det här fallet är för att skydda de svaga genom att sänka bidragsnivån även för dem som har lägst inkomster? Det är detta vi vill göra någonting åt. Vi vill att man skall kunna klara sig och inte ramla igenom. Den här gruppen av människor blir helt skyddslös. De får vika ut sig, tigga eller stå med mössan i hand. Det är precis detta som Socialdemokraterna har varit emot i alla tider, och det är därför de har byggt upp välfärden. Men sväng inte här! Behåll människors självkänsla!
Fru talman! Jag tror att man klarar de svaga i samhället allra bäst genom att samhället har en ordnad ekonomi. Det är oerhört viktigt att det finns en stark samhällsekonomi - hos staten, kommunerna och landstingen. Det är grunden till det hela. Rasar ekonomin så blir det oerhört svårt för de svaga människorna. Det är därför vi genomför den här budgetsaneringen. Många vill smita ifrån den, men den är oerhört viktig för välfärden och även för att få i gång sysselsättningen. Det är viktigt att man förstår de här ekonomiska sammanhangen.
Fru talman! Börje Nilsson låter, som Sigge Godin redan påpekat, väldigt upprörd över att oppositionen upprepar sina förslag från i våras. Jag tycker inte att det är särskilt märkligt med tanke på att regeringen inte har ändrat uppfattning. Socialdemokraterna kommer ju inte heller med några nya förslag. Något nytt som jag tog upp var minskningsregeln och hur den slår genom att den är skriven och formulerad så att den inte kommer att gälla under huvudorganisationsnivå. Börje Nilsson berörde över huvud taget inte detta eller om Socialdemokraterna har för avsikt att göra någonting åt det. Om nu Socialdemokraterna som de hävdar inte är för privata försäkringar bör man göra någonting åt minskningsregeln. Jag skulle vilja ha ett svar på den punkten. Sedan faller Börje Nilsson in i någon sorts populistisk socialdemokratisk argumentation och säger att Vänsterpartiet inte ser några problem. Det heter att vi vill ha sex timmars arbetsdag, vi vill höja transfereringarna och vi vill sänka skatterna. Mycket kan man nog anklaga oss för och mycket kan man nog anföra, men ett skattesänkarparti har vi nog aldrig blivit kallade tidigare. Tvärtom vill vi ha högre förmögenhetsskatt, och vi ville inte heller sänka matmomsen mot att vi fick en sänkning av nivåerna. Vi tyckte att det skulle se ut på det sättet, men det tyckte inte Socialdemokraterna. Jag vill också påpeka att Börje Nilsson faktiskt säger själv att han skulle höja transfereringarna om han hade pengar. Jag har just anvisat några sätt för Socialdemokraterna att klara höjda transfereringar.
Fru talman! Minskningsreglerna innebär för de allra flesta arbetstagare att ersättning kommer att utgå med 85 %. Det är viktigt att slå fast. Den fortsatta konstruktionen skall Sjuk och arbetsskadekommittén se på. Det är en teknisk-ekonomisk fråga som måste penetreras i det sammanhanget. Jag måste ändå ta upp Vänsterpartiets agerande för tillfället när det gäller sänkningarna och den ekonomiska politiken. Jag tycker att Vänsterpartiet är ute på en mycket farlig väg. Man skjuter allting på framtiden. Man har ingen finansiering för sina förslag, det är helt klart. Man skjuter allt till kommande generationer. Jag undrar hur människorna reagerar när de ser att det bara är luft i Vänsterpartiets alla förslag. Jag undrar hur människorna då kommer att agera, för i verkligheten har ni ingen finansiering. Ni lever oerhört farligt. Det finns ingen som helst trovärdighet i ert agerande. Det är fel att hantera allvarliga politiska frågor i ett för Sverige allvarligt ekonomiskt läge på det sätt som Vänsterpartiet gör.
Fru talman! Börje Nilsson fortsätter med sin argumentation. Han varnar oss och säger att vi är på farlig väg, att vi inte har någon finansiering för våra förslag. Det argumentet har jag hört från socialdemokraterna här i kammaren tidigare. Det har alltid visat sig att de inte läst våra motioner. Jag skulle råda Börje Nilsson att göra det innan han hävdar att vi inte finansierat våra förslag. Sedan skulle jag vilja påpeka - för att nu gå från ett ämne till ett helt annat - att det i vår motion står att vi inte tycker att det är en rimlig nivå men att vi vill slå vakt om den nuvarande nivån. Den formuleringen finns inte med i reservationen - vi har bett att få ett rättelseblad - men i motionen står det så.
Fru talman! Det som är oerhört viktigt är helheten i regeringens agerande. Jag kan konstatera att sedan april, då Vänsterpartiet inte längre orkade stödja regeringen och inte hade kraft att ställa upp på vårt förslag, har räntorna sjunkit med närmare 2,5 %. För en familj med 500 000 kr i lån betyder det en med nästan 9 000 kr förbättrad ekonomi i form av skatteavdrag. Det är helheten som måste bedömas när det gäller att få ned räntan, som ju betyder så oerhört mycket för många låntagare. Det är viktigt att man sanerar ekonomin på det sätt som vi börjat med. Vi håller naturligtvis fast vid detta. Vad som är väsentligt är att man ser till helheten i saneringsprogrammet och i den ekonomiska politik som partiet bedriver.

Fru talman! Alla våra trygghetssystem tillkom i en tid när vi trodde på ständig tillväxt. När vi nu kommit in i en lågkonjunktur mycket snabbare än vi räknat med har stora obalanser uppstått i de olika systemen. Centerpartiet accepterar att något måste göras i det läge vi nu befinner oss i, varför vi i våras ställde upp på förändringarna i socialförsäkringssystemet. Som tidigare har sagts är det ett konsekvensbeslut vi i dag skall fatta. Sigge Godin frågade var Centern står. Vår grunduppfattning är att vi skall ha ett välfärdssystem utifrån en grundtrygghetsmodell. Den generella välfärden skall omfatta alla. Vi kan inte fortsätta med ett system som bygger på behovsprövade bidrag, och som ensidigt bygger på inkomstskydd för dem som kvalificerat sig genom att ha haft ett arbete. Tryggheten skall bygga på att man är samhällsmedborgare. Detta gör att ingen av dem som inte kvalificerat sig i dagens system utestängs. Centerpartiets förslag bygger på att vi ersätter dagens system med en försäkring - en arbetslivsförsäkring - som skall gälla vid sjukdom, arbetslöshet och funktionshinder. Dessutom föreslår vi ett familjestöd i form av ett barnkonto, vilket också redovisades i samband med behandlingen av socialutskottets ärenden i förra veckan. 18 och 65 år som står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättningen från försäkringen skall ge ekonomisk grundtrygghet och ett visst inkomstskydd för den som ofrivilligt tvingas avstå från arbete. Nivån på ersättningen skall sättas så att det alltid finns incitament - rehabilitering eller aktivering - som uppmuntrar till och syftar till förvärvsarbete. En lägsta ersättningsnivå som är lika med en grundpenning skall garanteras. Grundpenningens nivå bör ligga på samma nivå som dagens kontanta arbetsmarknadsstöd, dvs. KAS-ersättningen. Denna grundpenning utgör golvet i vårt förslag till arbetslivsförsäkring. Ovanpå denna skall försäkringen erbjuda ett försäkringsskydd vid inkomstbortfall som bör motsvara 80 % av lönen upp till en normal inkomst. Inkomstskydd ovanför denna nivå får tecknas utanför den generella tryggheten genom avtal mellan arbetsmarknadens parter eller genom egna försäkringar. Grundpenningen är ett fördelningspolitiskt inslag i arbetslivsförsäkringen och finansieras genom att höginkomsttagare får betala proportionerlig avgift även för den del av lönen som överstiger taket i försäkringen. Det blir alltså en omfördelning från höginkomsttagare till dem med låg eller ingen inkomst. Arbetslivsförsäkringen skall i huvudsak finansieras av avgifter som förvaltas utanför statsbudgeten i ett fondsystem. Arbetsgivare och arbetstagare betalar hälften var av avgifterna via arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter. Det sker genom en utväxling som sänker arbetsgivaravgifterna och höjer bruttolönerna. Med vårt förslag blir det en ökad stabilitet. Sjukoch arbetsskadeersättningarna har normalt högst belastning i högkonjunkturer, medan arbetslöshetsförsäkringarna och lönegarantin relativt sett är mindre belastade. Det omvända gäller i en lågkonjunktur. En gemensam finansiering av dessa ersättningar bidrar till att ge en jämnare belastning på denna del av välfärden. Med vårt mål för välfärdspolitiken, byggd på grundtrygghetsprincipen, skapas en i verklig mening generell välfärd för den ekonomiska tryggheten. Det innebär att betydande grupper som i dag uppbär behovsprövade socialbidrag i stället flyttas över för att ingå i den generella grundtryggheten. Systemförändringen innebär att en socialbidragsnorm inte behövs.

Det är Centerpartiets slutsats. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag skall bara påpeka en sak för Börje Nilsson. Han riktar sig till oss i Miljöpartiet och säger att vi skall vara medvetna om besparingarna. Vårt förslag innebär att man sparar mer - inte mycket mer, men dock mer - än vad Socialdemokraternas och majoritetens förslag innebär. Vi behöver inte bli upplysta om detta. Vi är medvetna om det - vi har bara ett annat sätt att spara.

Herr talman! Ibland kommer ärendena upp i kammaren med en nästan slagkraftig symbolik i sin ordningsföljd och på ett sätt som kanske tydliggör politikens motsättningar. Nyss diskuterades sociala nedskärningar som en majoritet av riksdagens partier står bakom, nedskärningar som för många drabbade kan innebära svåra sociala och ekonomiska avbräck. Nu skall vi diskutera - och här har en riksdagsmajoritet kanske intagit en motsatt ståndpunkt till skillnad från när det gällde det förra ärendet - hur en rad ersättningar för bättre bemedlade människor med goda inkomster och höga och väl ansedda uppdrag skall få kraftigt ökade arvoden för dessa uppdrag. Som symbol för hur man i politiken lämnat proportioner och rättviseideal talar detta förslag egentligen för sig självt. Riksdagsuppdraget är ett enhetligt uppdrag. Det är därför svårt att införa någon form av prestationslöner - eller om man skall kalla det prestigeersättningar - inom riksdagen. Det är inte så att vissa uppdrag inom riksdagen är förmer än andra uppdrag. Det är givet att det finns personer med ansvar eller tyngre uppdrag och att det i något fall kan vara befogat med en modest höjning av ersättningen. Men förvaltningskontorets förslag, som majoriteten i konstitutionsutskottet ställer sig bakom, leder över till alltmer av det som kan kallas för specialdestinerade arvoden, beroende på om man sitter i en nämnd som förutsätts sammanträda litet mer på sommaren än andra. Då får vi snart börja diskutera om vi skall gradera inkomsterna för ledamöterna efter hur många sammanträdestimmar olika utskott har, osv. Jag tror att detta leder till orimligheter. Därför instämmer vi helt i Miljöpartiets motionsförslag om att man skall avvisa förvaltningskontorets förslag. I stället bör man där det är befogat diskutera om man möjligen kan förstärka sekreterarhjälp och kanslihjälp för att kompensera arbetsbelastningen för vissa uppdrag eller göra så att den blir lika för alla. Vi måste slå vakt om att riksdaguppdraget är ett och samma. Det innehåller samma förpliktelser mot väljarna för alla, när det gäller både aktivitet och representation. Vi anser också att vissa av de höjningar som skall komma personer i riksdagens organ till del är orimliga. Ibland handlar det om mer än fördubblingar av de arvoden som man haft för de här uppdragen. Det menar vi är orimligt. Förutom att det är orimligt står det dessutom i bjärt kontrast till beslutet om sociala nedskärningar som riksdagens majoritet fattade för några minuter sedan. Visserligen ligger de totala beloppens storlek på en mycket lägre nivå här, men som symbolhandling talar denna höjning för sig själv. Jag yrkar därmed bifall till reservationen.

Herr talman! Arbetsvärdering är ganska svårt. Jag tror att det är många som har lärt sig den läxan. Riksdagens förvaltningskontor har gett sig in på att försöka värdera riksdagsledamöternas olika arbetinsatser. Man kommer i sin slutsats och i sitt förslag till riksdagen fram till att de vice talmännen, utskottspresidierna - alltså ordförande och vice ordförande i de olika utskotten i riksdagen - riksbanksfullmäktige, EU-nämndens ledamöter och ytterligare några till är underbetalda i förhållande till sina arbetsinsatser och i förhållande till övriga riksdagsledamöter. Därför krävs det en betydande höjning av dessa arvoden. Konstitutionsutskottet håller med. Miljöpartiets grundinställning är att riksdagsarbetet är ett förtroendeuppdrag med ett stort mått av självständigt arbete och ansvar. Man kan som riksdagsledamot faktiskt jobba mindre än 40 timmar per vecka om man vill. Men man kan också lägga ned väldigt mycket arbete och energi på att vara riksdagsledamot. Man kan jobba praktiskt taget dygnet runt och ändå känna att man inte hinner med. Därför skulle jag vilja säga att arbetsvärdering för politiker är väldigt intressant men oerhört vanskligt. De enda som i praktiken rimligen kan avgöra om en riksdagsledamot har gjort ett bra arbete är väljarna i allmänna val. Om förvaltningskontoret verkligen skulle bemöda sig om att genomföra en undersökning av hur mycket olika riksdagsledamöter arbetar skulle resultatet antagligen se helt annorlunda ut än vad man tycks föreställa sig. Ledamöter i små partier arbetar t.ex. sannolikt betydligt mer än ledamöter i större partier. Man har en större arbetsbörda som ensam representant för sitt parti i ett utskott jämfört med om man som socialdemokraterna har 8 eller 9 representanter i ett utskott. Man kan föra flera liknande resonemang. En nyvald ledamot har det t.ex. sannolikt jobbigare än den som har suttit länge i riksdagen, som lärt sig hela proceduren och som vet hur man gör. Det här innebär inte att t.ex. vi som representerar ett litet parti som Miljöpartiet och som är nyinvalda bör ha mer betalt än Anders Björck som är vice talman. Så tycker jag inte att det bör vara. Men det innebär inte att förvaltningsutskottets förslag är rimligt. Ett annat argument för de här lönehöjningarna och arvodeshöjningarna är att det inte har gjorts några höjningar på många år. Läser man betänkandet ser man att det är den här frågan som man hänger upp diskussionen på. Det smärtar mig därför att säga att det inte är sant. Det är t.ex. inte sant att de vice talmännen eller presidierna i utskotten inte fått någon höjning av sina arvoden på många år. Sanningen är att man fått flera höjningar. Den senaste kom härom veckan när riksdagsledamöternas arvoden höjdes till 27 500 kr. De här arvodena sätts ju som en procentsats i förhållande till riksdagsarvodet. När nu riksdagsarvodet återigen har höjts så höjs också ersättningarna för t.ex. den som är ordförande i ett utskott. Utskottsmajoriteten i KU menar väl ändå inte att det är rimligt att procentsatsen skall höjas varje år? Då blir det väldigt många procent till slut. En annan knepig effekt av det förslag som ligger på bordet är att arvodet för EU-nämndens ledamöter och suppleanter skall höjas så att de får ett arvode på 600 kr i timmen. De har inte haft något speciellt arvode tidigare. EU-nämnden sammanträder på fredagar. Är fredagar övertid i riksdagen? Är det så man resonerar? Det kan ju inte vara så att man för att man har några möten på sommaren skall ha 600 kr i timmen på hösten. Det finns ledamöter som bara sitter i EU-nämnden och som inte är ordinarie ledamot i något annat utskott i riksdagen. Som vi ser det bör huvudprincipen för ersättning till riksdagens förtroendevalda i stället vara att de olika uppdragen i riksdagen ses som hedersuppdrag som ingår i vad som är ett normalt arbete för en riksdagsledamot. Vi vill därför ha en ny genomgång av riksdagsledamöternas ersättningar med inriktning på att alla extra arvoden begränsas och att ersättningen i stället utgörs av en fast arvodering som går till alla riksdagledamöterna. Målet bör alltså vara att de särskilda arvodena helt bortfaller. Avslutningsvis tycker jag också att det är olyckligt att riksdagen tycks vara så okänslig och kallsinnig inför de sociala stämningar som finns i dag och inför människors situation. Trots pågående strejk och det ekonomiska läget i landet för enskilda människor lägger man fram förslag som innebär höjningar på flera hundra procent för vissa uppdrag. Det känns som ett bevis på att något verkligt djupgående och allvarligt har hänt, även om man inte i sak skall övervärdera den här frågan. Kanske är det ett bevis på att man här och bland samhällets elit har fått en gemensam samsyn som innebär att man inte längre ser stora löneskillnader som ett problem - löneskillnader och i förlängningen också klasskillnader. Man ser det kanske i dag mer som ett nödvändigt och effektivt inslag i samhället. Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman!

Medborgarna har ju all anledning att hålla ett vakande öga över oss folkvalda, våra vanor, löner, villkor och över om våra värderingar förändras i takt med uppdraget osv. Det är oerhört viktigt, därför att detta inte är ett jobb vilket som helst. Det är inte ens ett arbete utan ett förtroendeuppdrag, som vi erövrar vid de allmänna valen. De bygger på ett medborgerligt förtroende. Populismen kan ibland bli för grov. Jag tycker nog att något av de tidigare inläggen har tangerat gränsen. Eftersom vi i riksdagens kammare inte brukar betygsätta varandras begåvning - det brukar vara under riksdagens värdighet - skulle jag ändå vilja uppmana herr Kvist och herr Eriksson att vara noga med att bära huvudbonad om ni går i skogar med mycket hackspettar. Det vi talar om här är att några som har befattningar i riksdagen som institution, de som faktiskt utgör det parlamentariska smörjmedlet och som ser till att riksdagen fungerar och kan leverera fram beslut, majoriteter och kompromisser, får höjningar av det särskilda arvode som utgår. Det tycker jag är rimliga höjningar. På alla andra arbeten som jag haft, på Hasselakollektivet, industrier och vilka platser det än har varit, har jag som nyanställd sett det som självklart att de som är erfarna och har jobbat längre har högre lön än jag. Det är ju fullkomligt självklart. Här kommer jag in som nyvald ledamot utan erfarenhet av riksdagens sätt att fungera och skall ha samma fasta månadsarvode som den som kanske har en 20-årig erfarenhet, vilket betyder oerhört mycket för parlamentets sätt att fungera. Det kan vara som ordförande, talman eller någon annan viktig person i riksdagens utskott. Det är ingen politisk bedömning av den ena eller den andra politikerns värde, utan det är en bedömning av parlamentets faktiska behov av dessa nyckelfunktioner för att fungera. Det kanske handlar om ett 30-40-tal människor som är extra viktiga. Detta har ju ingenting att göra med någon principiell syn på löneskillnader. Jag är för lika lön för lika arbete. Men som vanlig menig riksdagsledamot arbetar jag mindre i riksdagen som institution än den som t.ex. är vice talman, ordförande eller vice ordförande i ett utskott. Det ser jag inte på något vis som förnedrande för mig, att jag skulle vara mindre värd eller så. Göteborg spelade under en tid i Skottland i Dundee United, tror jag det var. Han fick 4 miljoner eller något liknande. När TV-sporten intervjuade honom fick han frågan: Är du värd 4 miljoner? Du är inte klok, sade Glenn Hysén. Ingen människa är väl värd vare sig 1 krona eller 4 miljoner kronor. Ingen människa är väl mer värd i pengar än någon annan, men de vill betala 4 miljoner. Jag är ju inte mer eller mindre värd för det. Själv har jag under de allra flesta år varit lågavlönad. Jag har tjänat 9 000-10 000 kr på Hasselakollektivet och på andra platser. Inte var jag mindre värd då än nu som riksdagsman med en lön på 27 500 eller vad det nu är. Människovärdet ligger ju inte i penningpåsen. I bakgrunden till frågan ligger något som ni kanske gäller igen från Berthold Brecht, nämligen ett talesätt som jag tycker att det ligger oerhört mycket visdom i. Han säger: Först mat, sedan moral. Jag tror att det ligger en del djup människokunskap i det enkla talesättet. Som av en slump, herr talman, har vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet någon ledamot i en sådan befattning att arvodet kommer att höjas. Jag säger inte att er indignation beror enbart på det. Men i bakgrunden bör finnas med: Först mat, sedan moral.

Herr talman! Nu är det faktiskt så, Widar Andersson, att jag själv råkar sitta i EU-nämnden, numera som suppleant. Jag skulle alltså få en sådan höjning av arvodet som jag yrkar avslag på, så det som Widar Andersson säger stämmer ju inte. Widar Andersson refererade till Berthold Brecht: Först maten, sedan moralen. Tror Widar Andersson verkligen att talmännens och utskottsordförandenas moral höjs därför att vi kraftigt höjer deras arvoden? Har vi inte valt dessa oförvitliga personer alldeles oavsett storleken på arvodena. Hittills har det väl knappast varit svårt att rekrytera ordförande till utskott, talmän, vice talmän, ordförande i Riksbanksfullmäktige osv. I de fall då majoritetsförhållandena inte har varit givna har det snarare varit strid om dessa poster. Det är väl ingen som någonsin har avstått från ett erbjudande om någon av dessa poster därför att tilläggsarvodet, utöver det ordinarie riksdagsarvodet, har varit för litet. Det är en tråkig debatt som förs här i landet över huvud taget. Så fort någon ställer sig upp och slåss för de svaga och många i samhället och så fort någon vägrar att gå med på att eliten beviljar sig ytterligare privilegier samtidigt som man försämrar för många människor beskylls man för att vara populist. Men jag är gärna populist, för jag vill aldrig betecknas som en elitist som ser till att de bättre bemedlade får mer och mer och beviljas alltmer förmåner samtidigt som man gör nedskärningar för de många och svaga.
Herr talman! Herr Kvist! Som jag sade anser jag att populismen är en viktig del av politiken. Förmodligen utgör den ungefär hälften. Populism och retorik utgör ena hälften, medan saklig behandling av ärendena utgör den andra. Det är inte alls så att jag beskyller Kvist för att vara populist. Den politiker som inte är populist finns förmodligen inte. Sedan kan man vara det i varierande grad och med varierande omdöme. Att sätta löner och arvoden för förtroendevalda politiker är naturligtvis en grannlaga syssla. Arvodet får inte vara för lågt, i den meningen att bara den bättre bemedlade som anser sig kunna leva på arvodet kan göra sig besvär. Det bör heller inte vara för högt, så att människor söker sig till politiken bara för att tjäna pengar. Jag är helt ense med Kenneth Kvist. Jag tror att människor vill vara med både i riksbanksfullmäktige och i EU Frågan är dock principiell på ett annat sätt än som Kvist vill diskutera. Skall ett merarbete i riksdagens tjänst, i parlamentarismens tjänst - nu talar jag inte om politiska partier och vad vi gör utöver vårt värv som enskilda riksdagsledamöter - innebära att man får ett extra arvode? Jag anser det vara den naturligaste sak i världen.
Herr talman! Även om förevarande utskottsärende avslås finns det faktiskt en extra arvodering av vissa poster inom riksdagen. Men att de skall höjas så kraftigt i en tid när man skär ned för många människor menar jag är otillständigt och en symbolhandling som bara är värd kritik.
Tack.
Populism kan snarast definieras som att man stryker okunniga fördomar medhårs. Men det är något helt annat än att i politiken ta ställning efter en klar klasståndpunkt för de många och svaga människornas intressen. De har inget med varandra att göra. Men det kanske är litet svårt för elitister att se politiken på det viset.
Herr talman! Med herr Kvists definition av populism måste jag nog säga att herr Kvist är populist. Genom att sammanföra de här två olika sakerna och säga att den majoritet som stöder förslaget om dessa arvoden, som för sig inte har höjts sedan 1989, företräder en elitistisk politik är i så fall att stryka okunniga opinioner medhårs, för att använda herr Kvists egen definition. I den meningen får väl herr Kvist stå ut med att vara populist.
Herr talman! Jag försökte ta upp några sakliga argument, Widar Andersson, som jag försökte hitta i det betänkande som ni har backat upp. Jag har tagit upp frågan om merarbete, där jag hävdar att om man sitter som vice ordförande eller ordförande gör man mer arbete än om man är vice talman eller sitter i EU nämnden som suppleant, som jag gör och därför får del av de höjda löneförmånerna. Min erfarenhet är inte att man gör mer arbete. Tiden är trots allt begränsad. Man måste då låta bli att göra någonting annat. Det finns bara 24 timmar på dygnet. Jag tror inte att det är sant att man gör mer arbete för att man åtar sig uppdraget att vara vice ordförande i ett utskott. Den andra delen gäller att man inte har haft några höjningar på så många år. Det försökte jag också vederlägga. Vad gäller de här uppdragen rör det sig om procentsatser i förhållande till riksdagsarvodet. De har höjts varje år samtidigt som vi har fått höjning av riksdagsarvodet. Sakligt sett finns det inga argument för de här höjningarna som håller. Men man vill naturligtvis höja sina arvoden i alla fall. Det är det som blir effekten av det här resonemanget. Har Widar Andersson några egna argument utöver dem som jag tycker att vi har slagit hål på för att genomföra de här höjningarna, tycker jag att han skall presentera dem nu. Annars får han vara glad över att vi inte ger betalt efter begåvning.
Herr talman! Det självklara argumentet för mig är att jag anser att ett sjukvårdsbiträde, en bilmekaniker, en pappersbruksarbetare, en läkare eller vad Eriksson vill som arbetar mer på fabriken eller sjukhuset än de andra skall ha mer betalt än de som arbetar mindre. Med samma argument säger jag att riksdagen som institution har vissa nyckelfunktioner. Med all respekt för det arbete som Peter Eriksson och andra ledamöter i mindre partier lägger ned, som vida överstiger 40 timmar, är det mer knutet till partiet än till riksdagen som institution. Detta är en annan sak. Jag anser det helt förenligt med alla lönepolitiska principer i detta land att dessa funktioner också arvoderas. Sedan 1989 har de för sig, vilket jag också sade i det förra replikskiftet, inte höjts. Då blir det en iögonfallande höjning. Därför skriver också konstitutionsutskottet i sitt betänkande att de här arvodena bör ses över mer regelbundet och att man hela tiden i den översynen bör diskutera utformningen, huruvida det skall vara fasta arvoden eller procentsatser. Men själva principen att dessa funktioner skall arvoderas tycker jag är självklar och absolut inget speciellt för riksdagen.
Herr talman! Problemet är att de redan är arvoderade, förutom EU-nämnden. Och Widar Andersson svarade inte på om han tycker att det är övertid om man arbetar på fredagarna. Men totalt sett måste detta ändå ses principiellt. Vi som riksdagsledamöter innehar ett förtroendeuppdrag. Det har vi också när vi åtar oss uppdrag inom riksdagen. Det är knappast rimligt att ersätta detta utifrån någon princip i arbetslivet om att man är effektiv om man gör mer arbete eller annat. Det här är ett förtroendeuppdrag och det bör rimligen ersättas lika. Jag är inte speciellt upprörd. Jag känner mig inte förfördelad. Jag får ju ersättning, mer pengar. Principen gäller den övriga svenska befolkningen som känner att de får mindre pengar än tidigare. Vi ger dem lägre ersättning när de är sjuka och när det händer andra saker. Samtidigt ger vi oss själva högre ersättning. Det är detta som känns moraliskt jobbigt, även om Widar Andersson tycker att många av oss inte har fått tillräckligt med mat, så att vi måste vänta med moralen tills vi får mer mat.
Herr talman! Två saker vill jag återigen ta upp. Det är ett förtroendeuppdrag att vara riksdagsledamot. Det är helt riktigt. Vi är folkvalda. Från den dagen vi är valda och godkända av Riksskatteverket, som jag tror gör detta, är det upp till partierna och oss själva att bestämma vad vi gör. En helt annan sak är riksdagen som institution. Man är inte folkvald till de olika uppdragen i riksdagens olika organ, utan det är riksdagens eget inre liv som parlamentarismen behöver för att fungera, och detta är en annan sak. Avslutningsvis vill jag säga att Peter Erikssons jämförelse mellan sjuka medborgare och arbetande riksdagsledamöter är fullständigt horribel. Den riktiga jämförelsen skall vara att arbetande medborgare också får löneförhöjningar, likaväl som arbetande riksdagsledamöter. Sjuka riksdagsledamöter skall jämföras med sjuka medborgare i övrigt. Och sjuka riksdagsledamöter får känna av de sänkningar i de allmänna systemen som sjuka medborgare får känna av. Vi kan inte jämföra äpplen och päron, herr Eriksson, även om det är oerhört bekvämt att göra det ibland.

Herr talman! Nu blir det för en tid framöver definitivt stopp för fördelning av nya privata radiostationer. Det handlar om ännu en återställare i den långa raden. Med den socialdemokratiska regeringen har mediepolitiken gått i stå igen; ja den är t.o.m. på tillbakagång. På 14 månader har inte ett enda progressivt steg tagits. I stället pågår nedrustningen. Privatradion stoppas, och det kanske är följdriktigt. Socialdemokraterna har varit, och är, motståndare till en ökad frihet i etern. Mer förvånande är bantnigen av public serviceföretagen. Men det kanske också är följdriktigt. Filosofin tycks vara att om de fria kanalerna inskränks, så kan också public service-verksamheten strypas. Det borde egentligen vara precis tvärtom. Samtidigt som friheten ökar behöver public service främjas. Vår kulturminister, Margot Wallström, har sagt att Socialdemokraterna inte har haft någon mediepolitik. Med henne som kulturminister skulle det bli annorlunda. Men jag ser inget annorlunda, ingen ny socialdemokratisk strategi. 14 månader har gått, och allt förblir vid det gamla. Vad skall t.ex. hända med M4 och M5? Inga besked ges. När skall vi få en rikstäckande kraftfull privat konkurrent till Riksradion? Inga besked ges. Det är tyst från Kulturdepartementet. Förra hösten tog Socialdemokraterna initiativ till stopplagen. Den skulle gälla till den 1 januari 1996. Det bedömdes vara tillräckligt för att man skulle hinna komma med nya regler. Men förmågan och orken fanns inte. Först i september i år kom det direktiv till en utredning, och inga förslag finns alltså nu på bordet. I stället skall stopplagen i dag förlängas till den 1 juli 1997. Men man kanske skall vara positiv. Man kanske skall försöka tolka det hela positivt. Stopplagen torde få liten betydelse. De flesta frekvenserna är ju redan utdelade. Socialdemokraterna har kanske också insett att det inte är så bråttom. Det kan ju naturligtvis inte bli tal om att gå in och ändra i gällande avtal. De givna tillstånden gäller ju, och skall gälla fram till mellan år 2001 och år 2003. De kan också förlängas ytterligare. Det är dock oroande att det inte sägs någonting om detta i direktiven. Herr talman! På ett område har regeringen visat en viss aktivitet. Det gäller den digitala tekniken. Men vad regeringen vill med denna på sikt, vet vi inte. För en liberal betyder den digitala tekniken ett stort kliv framåt när det gäller möjligheten till fri etablering i etern. Tillståndsgivningen till privat lokalradio blir förhoppningsvis enbart en parentes i mediepolitiken, om än en viktig parentes - den andra liberala attacken mot monopol och för frihet i etern. Kurt Ove Johanssons utredning, han skall ju leda den, kommer säkert i historiens ljus att visa sig vara onödig och kanske t.o.m. obsolet. Tekniken springer hela tiden ifrån Socialdemokraterna. Herr talman! Socialdemokratisk mediepolitik tycks dömd att ständigt hamna på historiens sophög. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Proposition 1992/93:70, om privat lokalradio, bär i hög grad Birgit Friggebos signum. Den möttes när den lades på riksdagens bord med stark kritik. Invändningarna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet handlade bl.a. om att regelsystemet vid auktioneringen av lokalradiofrekvenserna inte skulle resultera i den mångfald och i den lokala förankring som det så högtidligt talades om i propositionen. Verkligheten, Birgit Friggebo, har visat att kritikerna hade rätt. Regelsystemet har lett till motsatsen jämfört med vad som utlovades i propositionen. Resultatet har blivit ökad maktkoncentration inom mediebranschen. Den privata lokalradion kontrolleras i dag av ett fåtal företagsgrupper, i flera fall med anknytning till andra existerande massmedieföretag. Det var väl inte meningen, Birgit Friggebo, att utvecklingen skulle bli sådan ? Vad man här skulle kunna ge uttryck för, är att verkligheten faktiskt har sprungit bort från Birgit Friggebo. Verkligheten i dag är en annan än den som från början eftersträvades. Mot den bakgrunden är det synnerligen märkligt att Birgit Friggebo framhärdar i sitt försvar för en undermålig proposition, för undermålig var den ju verkligen redan när den lades fram. Det är häpnadsväckande att Birgit Friggebo agerar som om ingenting hade hänt. Hon tycks inte vilja acceptera att riksdagen i dag är en annan än vad den var när propositionen, med Ny demokratis hjälp skall jag kanske tillägga, antogs av riksdagen. Den folkvilja som kom till uttryck vid det senaste riksdagsvalet betyder tydligen ingenting för Birgit Friggebo. Om Birgit Friggebo hade varit en kraftfull kulturminister, hade det möjligen sett litet annorlunda ut. Hade hon orkat försöka finna breda lösningar, hade de turer som vi nu här i riksdagen har haft när det gäller lokalradion inte behövts. Jag tror nämligen att man, när det gäller att lösa frågor kring regelsystem för den här typen av verksamhet, skall försöka finna lösningar som håller även om det blir regimskifte. Eftersom Birgit Friggebo inte hade kraft att finna dessa breda lösningar, sitter vi nu i den här situationen. Vad de som jobbar med den här typen av verksamhet behöver är naturligtvis vetskap om att de regler som gäller skall gälla under en lång tid framöver. Detta blir inte helt säkert om man gör som Birgit Friggebo gjorde. Hon genomförde, med Ny demokratis hjälp, detta med minsta möjliga marginal i riksdagen. Har man kunskap och vetskap om att det faktiskt kan bli förändringar i parlamentet efter ett val är det ju klokt att eftersträva en bred lösning. Då hade vi som sagt inte behövt sitta i den här situationen. När riksdagen den 23 november förra året diskuterade lokalradiofrågan på konstitutionsutskottets initiativ, röstade 208 av riksdagens ledamöter för ett stopp för fortsatt utauktionering av lokalradiofrekvenserna, och 103 ledamöter röstade emot. Det gjorde tydligen inget som helst intryck på Birgit Friggebo. I det läget förvandlade hon regeln 2:12 i regeringsformen till en obstruktionsparagraf och förhindrade en överväldigande riksdagsmajoritet från att få föra sin mediepolitik. Jag måste säga att känslan för demokrati är inte särskilt väl utvecklad hos utskottets ordförande. Nu kan Birgit Friggebo med de beslut som riksdagen fattar inte obstruera längre. Det tycker hon naturligtvis inte om. Det kunde man märka i det anförande som hon nyss höll. Surheten har nu så att säga tagit över när fortsatt obstruktion inte är möjlig. Detta moratorium skall användas till att få fram en bättre tingens ordning. Förhoppningsvis skall då inte endast de mest penningstinna kunna komma över de mest intressanta lokalradiofrekvenserna. Det är riktigt som Birgit Friggebo sade, nämligen att jag av regeringen har utsetts till att vara ordförande i den parlamentariska utredning som skall finna ett rättvisare regelsystem och motverka fortsatt maktkoncentration. Jag kan försäkra Birgit Friggebo att jag skall göra allt vad som står i min makt för att finna breda lösningar för att inom lokalradion åstadkomma mångfald och lokal förankring, varom det talades så vackert i proposition 1992/93:70. Utredningen har ju redan påbörjat sitt arbete och beräknas lägga fram sina förslag till kulturministern i oktober nästa år. Redan nu börjar Birgit Friggebo yra om att man inte skall ha så stora förväntningar på utredningens resultat. Jag tycker att Birgit Friggebo inte skall ha alltför bråttom på den punkten. Jag har emellertid en bestämd känsla av att det finns goda förutsättningar i den här utredningen att just finna breda lösningar. De kontakter som jag hittills har haft med utredningens ledamöter tyder på det. Jag tycker därför att Birgit Friggebo skall lugna ned sig litet grand och avvakta vad utredningen så småningom kommer fram till. Det är möjligt att Birgit Friggebo kommer att bli positivt överraskad.
Herr talman! Kurt Ove Johansson rekommenderar att jag skall lugna ned mig litet grand. Om vi hade hållit oss lugna hade vi inte haft någon större frihet i etern. Om vi hade följt det socialdemokratiska lugnet så hade allt förblivit vid det gamla. Om vi hade haft en socialdemokratisk regering under den förra mandatperioden så hade vi ännu inte haft någon privatradio över huvud taget. Jag kan försäkra Kurt Ove Johansson att jag aldrig kommer att lägga ned kampen för en ökad frihet i etern och lägga ned min talan. Att vi använder de av riksdagen stipulerade reglerna för hur beslutsfattandet kan gå till i detta rike skall Kurt Ove Johansson inte kritisera oss för. Det tillhör demokratin att ha minoritetsregler, och de reglerna skall kunna få användas. Kurt Ove Johansson talade om att privatradion har inneburit en ökad maktkoncentration inom branschen och inom medierna. Det är ju fullständigt absurt att Kurt Ove Johansson, när vi bryter radiomonopolet och får ett hundratal nya lokalradiostationer på ett fyrtiotal orter i landet, börjar tala om maktkoncentration. Det är verkligen att förvränga användningen av det svenska språket. Jag vill till sist ställa två frågor till Kurt Ove Johansson med anledning av det som han sade. Betyder det här att utredningen kommer att förorda att man skall bryta rättssäkerheten, dvs. att de ingångna avtalen skall kunna brytas upp under tillståndsgivningstiden, eftersom Kurt Ove Johansson talar om att det skall ske förändringar? Min andra fråga är: Är inte också Kurt Ove Johanssons bedömning av den snabba utvecklingen när det gäller t.ex. den digitala tekniken att vi kommer att ha en möjlighet att ha etableringsfrihet i etern inom en ganska snar framtid? Då blir denna tillståndsgivning obsolet.
Herr talman! Birgit Friggebos beskrivning av verkligheten och av den socialdemokratiska mediepolitiken håller naturligvis inte streck, utan Birgit Friggebo trampar på, som jag sade i mitt inledningsanförande, i ett gammalt tänkande. Hon har tydligen över huvud taget inte följt de diskussioner som har förts inom mitt parti när det gäller den framtida mediepolitiken. Socialdemokraterna har faktiskt alltid haft en bra mediapolitik. Vi har ständigt, mot bakgrund av vad som händer på mediaområdet, anpassat våra politiska strategier. För bara några månader sedan antog det socialdemokratiska partiet ett nytt medieprogram, en ny medieinriktning. Det visar ju att mediefrågorna hos oss intar en mycket viktig ställning. Birgit Friggebo, det finns ju ingen anledning för mig, som ordförande i den här utredningen, att gå händelserna i förväg. Jag sade på det första utredningssammanträdet att jag är beredd att åka runt till en del av dessa lokalradioföretag och diskutera utredningens uppläggning och försöka efterhöra deras synpunkter på hur framtida lösningar skall se ut. I motsats till Birgit Friggebo tänker inte vi, precis som jag sade i mitt inledningsanförande, med några få rösters majoritet tvinga igenom någonting i den svenska riksdagen, utan vi kommer att eftersträva breda lösningar.
Herr talman! Jag använde bara kulturministerns egna ord när jag definierade den socialdemokratiska mediepolitiken. Hon har sagt att Socialdemokraterna aldrig har haft någon strategi när det gäller mediepolitiken men att det nu skall bli bättre. Men jag kan notera att vi inte ser särskilt många spår av detta här i riksdagen. Vi vet faktiskt inte vilken strategi Socialdemokraterna har för framtiden när det gäller mediepolitiken. Vi liberaler strävar efter att i vår mediepolitik ha så stor etableringsfrihet som möjligt inom etermedierna, på det sätt som vi har när det gäller det tryckta ordet i riket. Detta är en grundläggande och viktig hörnsten i vårt demokratiska och öppna samhälle. Jag är säker på att Kurt Ove Johansson säkert kommer att ha kontakter med olika intressenter. Men den fråga som jag ställde gällde en grundläggande principiell fråga, en rättssäkerhetsfråga, nämligen om Kurt Ove Johansson är inriktad på att bryta upp de avtal som är ingångna och som gäller fram till år 2001 och 2003 - olika årtal gäller för olika lokalradiostationer. Detta är en grundläggande rättssäkerhetsfråga som över huvud taget inte har med mediepolitiken att göra. Dessutom beklagar jag att vi inte redan på 1960 talet i detta rike fick en ökad frihet i etern. Då kanske vi hade haft mindre turbulens och en mer lugn utveckling, vilket Kurt Ove Johansson efterfrågade, när det gäller utvecklingen framför allt inom radion. När det sker en så här snabb avreglering blir det turbulens. Men jag är övertygad om att om Socialdemokraterna hade fortsatt att regera och det inte hade blivit några borgerliga avbrott så hade vi ännu inte haft några privata marksända TV-kanaler eller radiokanaler i detta rike.
Herr talman! Jag sade tidigare att verkligheten springer förbi Birgit Friggebo. Birgit Friggebo hänvisar nu till ett uttalande av kulturministern om att socialdemokraterna skulle sakna en mediepolitik. Birgit Friggebo har tydligen inte följt med i det som har hänt. Det gäller ett gammalt uttalande, som jag vill minnas att en partivän till Birgit Friggebo använde den 23 november förra året, när vi diskuterade denna fråga. Det hade då hämtats ur en tidningsartikel. Faktum är, som jag sade alldeles nyss, att vårt parti har ett färskt medieprogram och att kulturministern har spelat en betydande roll i framtagandet av detta. Hon har varit mycket aktiv i just denna fråga. Birgit Friggebo påstår vidare i dagens debatt att "stopplagen" skulle kunna få liten betydelse. Det vet man egentligen ingenting om. Bl.a. kan utvecklingen av digitaltekniken medföra att många frekvenser skulle kunna öppnas. Jag tror därför att det är mycket viktigt att stoppet får gälla under den tid när vi skall utreda denna fråga för att få fram ett bättre regelverk, som tillgodoser krav på mångfald och lokal förankring. Det vore orimligt att binda sig för koncessioner inom ett gammalt regelsystem medan man försöker komma fram till en annan tingens ordning. Jag tror egentligen att t.o.m. Birgit Friggebo begriper detta.

Herr talman! Ärade ledamöter! I detta ärende ser vi vådan av att vi ej tidigare var med i Europeiska unionen och Europeiska gemenskapen. Hade Sverige liksom Danmark blivit medlem i början på 70-talet hade vi kunnat påverka det nu aktuella direktivet. Tillsammans med Danmark och med England skulle kanske det anglosaxiska inflytandet ha blivit större och direktivet ha sett annorlunda ut. Det pågår nu ett arbete i EU på ett nytt direktiv för redovisning. Det är viktigt att vi nu gör vår röst hörd nere i Europa. Genom dagens direktiv anpassar vi oss till EU med alla de bekymmer som det medför med hänsyn till direktivets utformning, men härefter har vi samma utgångspunkt som de övriga medlemmarna i Europeiska gemenskapen. Det är viktigt att vi verkligen sätter tryck på att få nya spelregler i ett nytt direktiv. Beträffande moderaternas reservationer vid betänkandet vill jag säga att de i stort sett är identiska med Redovisningskommitténs förslag. Vi tycker att våra reservationer är bättre än majoritetstexten i betänkandet. Vi kommer inte att begära votering, men jag vill framhålla att vi tycker att de är så bra att de borde ha godtagits.

Herr talman! Innehållet i propositionen innebär en anpassning till ett antal EG-direktiv. Jag kan i och för sig hålla med Stig Rindborg om att vi tvingas anpassa oss ganska mycket efter EG-direktiv som vi tidigare inte har haft någon möjlighet att påverka. Man kan diskutera huruvida hur vi skall vara mycket mjuka i ryggen och anpassa oss till allt eller om vi skall obstruera. Moderaterna väljer underligt nog i ganska många fall att obstruera mot EU-direktiv. De föreslagna nya årsredovisningslagarna innehåller bestämmelser om hur årsredovisning och koncernredovisning skall upprättas. Här finns bestämmelser om hur tillgångar och skulder skall värderas. Det finns också regler om vilka ytterligare upplysningar som skall lämnas i års och koncernredovisning samt riktlinjer för hur en förvaltningsberättelse och en finansieringsanalys skall vara utformade. Propositionens förslag innebär också bl.a. den nyheten att utöver kravet på att redovisningen skall ske enligt god redovisningssed skall års och koncernredovisning också ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Jag återkommer senare till denna nyhet. Vänsterpartiet noterar med tillfredsställelse att regeringen på grund av den remisskritik som framförts inte nu lägger fram något förslag i fråga om sambandet mellan redovisning och beskattning för företag i allmänhet. Vi instämmer till stora delar i den remisskritiken och anser att regeringen hittills gjort en riktig bedömning i detta avseende. I Vänsterpartiets motion med anledning av propositionen framhåller vi att vi vill ha en integration i årsredovisningen av företagens miljöräkenskaper. För att gå tillbaka till kravet att års och koncernredovisningen inte bara skall ske enligt god redovisningssed utan nu också skall ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat vill jag säga att det är väldigt viktigt att miljöräkenskaperna redovisas i årsredovisningen. Man kan naturligtvis diskutera huruvida en eventuell miljöskuld då skall redovisas inom linjen i balansräkningen eller helt tydligt i balansräkningen och där också få en påverkan i resultaträkningen, dvs. att man periodiserar de framtida miljökostnaderna. Det vore intressant, Rune Berglund, att få höra vad socialdemokraterna egentligen anser om denna diskussion - skall redovisningen ske inom linjen eller också med resultatpåverkan? Vi har valt att inte reservera oss på denna punkt, eftersom vi fått en ganska positiv skrivning i betänkandet. Vi hoppas att regeringen skyndsamt återkommer i frågan, eftersom Justitiedepartementet avser att ge Redovisningskommittén ett tilläggsdirektiv. Kommittén skall få i uppdrag att överväga hur de miljömässiga aspekterna på bolagens verksamhet bör redovisas. Vi tog i vår motion också upp jämställdhetsarbetet. Företagens ansvar för att redovisa jämställdhetsarbetet är mycket viktigt, och dess fullgörande bör enligt vår uppfattning redovisas i årsredovisningshandlingarna. Det är enligt vår mening angeläget att företagens jämställdhetsarbete i skilda sammanhang lyfts fram. Man kan väl knappast kalla regeringens och socialdemokraternas jämställdhetsarbete särskilt offensivt, med tanke på att de inte ens är beredda att tillmötesgå kravet på en så enkel åtgärd som den som föreslås i reservation 2 av Tanja Linderborg. Propositionen behandlades visserligen under den tid då ansvarigt statsråd för jämställdheten hade tagit en time out, men innebar det att också hela jämställdhetsarbetet drabbades av denna time out? Det verkar faktiskt inte bättre. För att fortsätta med idrottstermer kan man väl karakterisera läget i den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken med uttrycket "ten and out". Vad säger det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Inger Segelström? Hon sitter faktiskt i lagutskottet, men hon har inte deltagit i just detta ärende. Är det en tillfällighet, eller har kvinnoförbundet faktiskt en avvikande uppfattning i just denna fråga? En tredje punkt som vi tycker är väldigt viktig är kompetensutvecklingen i företagen. När det gäller kompetensutvecklingsprogram är vi nöjda med den skrivning som finns i betänkandet. Utskottet fick en mycket intressant information om humankapitalet vid en utskottsuppvaktning. Även dessa frågor kommer att övervägas av Redovisningskommittén. I avvaktan på dessa överväganden är vi nöjda med betänkandets skrivning. Men vi hoppas att det så fort som möjligt kommer förslag på riksdagens bord där det ställs krav att kompetensutvecklingsprogrammen på något sätt skall redovisas i årsredovisningen. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Detta betänkande behandlar års och koncernredovisningar. Det gäller redovisningslagstiftningen för aktiebolag, vissa handelsbolag, kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag. Flertalet av förslagen är betingade av regler i EG:s fjärde, sjunde eller elfte bolagsrättsliga direktiv eller de redovisningsdirektiv som finns på bank och försäkringsområdet. Kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag skall enligt förslaget tillämpa den nya bestämmelsen fr.o.m. det räkenskapsår som inleds den 1 januari 1996 eller senare under 1996. Övriga företag som omfattas av lagstiftningen skall börja tillämpa bestämmelsen ett år senare.

Syftet med detta är att ge tredje man samma skydd oavsett om ett bolag väljer att etablera sig i en medlemsstat genom dotterföretag eller genom filial. Motsvarande direktiv finns inom bank och försäkringsområdet. Den svenska redovisningslagstiftningen uppfyller på åtskilliga punkter inte direktivens krav. Omfattande författningsändringar är därför nödvändiga. Det är därför en mycket omfattande proposition som utgör underlag till detta betänkande. I motion L4 yrkar Yvonne Ruwaida att riksdagen skall avslå propositionen med hänvisning till att Redovisningskommitténs förslag borde inväntas. Utskottets mening är att svensk lagstiftning bör anpassas till EU:s utan ytterligare dröjsmål. Bengt Harding Olson tar i motionen L2 upp frågan om inte redovisningsområdet borde ha en internationell samordning och inte bara omfatta EU-området. Utskottet kan hålla med om att ett standardiseringsarbete borde omfatta så många länder som möjligt. Det ligger ett stort värde i att alla som gör affärer med varandra borde ha samma redovisningsprinciper för att likvärdigt kunna bedöma varandras ekonomiska potens, oavsett om affärsområdet är EU, andra länder i Europa eller andra länder i andra världsdelar. Det får bli ett arbete för regeringen att via ministerrådet verka för en harmonisering av redovisningsområdet i ett vidare sammanhang. Enligt uppgift har det arbetet redan påbörjats inom ramen för organisationen IASC, International Accounting Standards Committe. Det finns inte möjlighet att här i detta betänkande föreslå några åtgärder i den riktningen. Justitiedepartementet överväger att komma med förslag om att även ekonomiska föreningar skall få möjlighet att tillämpa den nya lagstiftningen. Det finns dock inte tid att nu i detta betänkande överväga den frågan. I reservation 1 avseende mom. 4 yrkar Rolf Dahlberg m.fl. att mindre företag skall beredas möjlighet att upprätta balansräkning i förkortad form utan att inhämta prövningstillstånd av regeringen eller den regeringen utser. Det finns emellertid farhågor för att det skulle kunna leda till en ofullständig information och negativa effekter ur konkurrenssynpunkt, eftersom fler företag än de som har ett direkt behov av förfaringssättet skulle kunna använda undantaget. Det bör råda viss restriktivitet i det här fallet. I reservation 3 avseende mom. 9 tas också frågan om redovisning av pensionsförmåner upp. Motionärerna vill att endast de förmåner som ligger utanför de normala pensionsförmånerna skall redovisas. Utskottets majoritet delar emellertid regeringens uppfattning att en öppnare redovisning av pensioner och andra förmåner måste ske. Uppgiftsskyldigheten bör också omfatta tidigare verkställande direktörer eller styrelseledamöter, redovisning av lån och ansvarsförbindelser till VD eller styrelseledamot, avgångsvederlag samt pensionsförpliktelser och andra förmåner till både verksamma och föregående direktörer. Det betyder att förutom det sammanlagda kapitaliserade värdet av föreliggande pensionsförpliktelser skall också redovisas de sammanlagda kostnader som uppkommit under året. Upplysningskravet berör således både resultatoch balansräkningarna. Vidare vill motionärerna i reservation 4 avseende mom. 10 att en möjlighet skall ges för bolag som startar sin verksamhet fram till den 1 januari 1997 att välja mellan de nya och de gamla reglerna för detta räkenskapsår. Utskottet har bedömt att det för de i förhållande till helheten få företag det gäller inte skulle finnas någon kompletterande normgivning med avseende på det nya regelsystemet att falla tillbaka på. Jämförbarheten skulle bli åsidosatt om man parallellt skulle tillåta två olika redovisningssystem. att det borde finnas en möjlighet för företag med bokslutsdatum den 30 april och den 30 juni att använda avsättningar till uppskrivningsfond för kvittning mot nedskrivningar. Motionärerna anser att övergångsregeln är orättvis, eftersom vissa bolag beroende på bokslutsdatum inte kommer att hinna anpassa sig. Utskottet konstaterar att de nya reglerna om uppskrivning innebär att det inte längre är möjligt att använda uppskrivningsfond för att kvitta mot nedskrivningar. Den nya regeln tillämpas emellertid inte på belopp som har avsatts till en uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande. Tanja Linderborg har i reservation 2 avseende mom. 5 yrkat på att jämställdhetsarbetet i företagen bör lyftas fram, att företagen i sin årsredovisning skall lämna uppgifter om jämställdhetsarbetet, vad som har gjorts för att förbättra kvinnorepresentationen i styrelsen och på ledande poster i företaget samt löneförhandlingar, m.m. Jag tycker att idén kan verka tilltalande, men i det här betänkandet behandlas endast den lagstadgade skyldigheten att på visst sätt upprätta och offentliggöra ekonomiska förehavanden enligt aktiebolagslagen och lagen om års och koncernredovisning. Förutom det jag tidigare sagt om att redovisningsområdet borde ha ett internationellt perspektiv finns det två andra områden som borde bli föremål för utredningar i framtiden inom redovisningsområdet. Det ena gäller att någon form av miljöredovisning borde ingå i förvaltningsberättelser. Enligt uppgift kommer Justitiedepartementet att ge Redovisningskommittén tilläggsdirektiv med avseende att undersöka på vilket sätt de miljömässiga aspekterna på bolagens verksamhet bör redovisas. Det ser vi fram emot. Den andra frågan som bör belysas är hur investeringar i humankapitalet, dvs. människors kompetens och insatser, skall kunna bli en del av en förvaltningsberättelse. Redovisningssystemen har successivt anpassats genom historien. Med tanke på att vi de senaste 150 åren har varit på väg in i eller befunnit oss i industrisamhället, har vi i dag ett redovisningssystem som väl uppfyller de krav man kan ställa. Redovisningssystemens utveckling har följt den industriella utvecklingens krav på att kunna mäta och avläsa resultat. Det går i dag att utläsa värdet av maskiner och kapitalinsatser. Den hårda sidan av produktionsprocessen är väl tillgodosedd när det gäller resultat och redovisning. Den mjuka sidan, dvs. det mänskliga kapitalet, har ingen motsvarande redovisning. När vi nu går in i informationssamhället finns det goda skäl att tro att de mjuka investeringarna kommer att öka i betydelse. Kompetens och kunskap blir allt viktigare, men fortfarande är det så att hela kostnaden för en kompetenshöjande insats måste tas ut det år insatsen genomförs, trots att resultatet av kompetenshöjningen lever kvar i ett företag under flera år. Däremot får inköp av maskiner eller andra inventarier avskrivas under en beräknad livslängd. Den invändning man hör är att ett företag inte äger arbetskraften. Men om en person genom ökad kompetens bidrar till en ny produktionsprocess lever ju hans arbetsinsats kvar i företag under lång tid. Humankapitalet finns kvar även om personen inte gör det. De tankar jag för fram kan möjligen också ha betydelse när vi nästa år skall fatta beslut om en ny lagstiftning som gäller företagsrekonstruktioner. Den lagen är tänkt att förbättra möjligheterna att bedöma om ett företag har en möjlighet att leva vidare i stället för att gå i konkurs. En bedömning av personalens kompetens kan vara en avgörande faktor när det skall avgöras om ett företag kan rekonstrueras och leva vidare eller om det skall försättas i konkurs. Om vi i framtiden får ett redovisningssystem där också humankapitalet är värderat, kan förmodligen förutsättningarna för en företagsrekonstruktion eller en eventuell konkurs bedömas bättre än i dag. Man kan inte heller utesluta att en redovisning av humankapitalet skulle kunna ha betydelse vid en bedömning av vilka rehabiliteringsinsatser som bör göras i företagen. Det jag nu har nämnt tillhör framtiden inom redovisningsområdet. Jag tycker ändå att diskussionen om hur vi möter informationssamhällets krav på redovisningssystem måste starta. Det kan vara lämpligt att vi just på luciadagen, den dag när ljusdrottningen uppenbarar sig, får en föraning om att ljuset snart skall segra över mörkret. Det kan vara den dagen då vi kan hoppas att några företag i några branscher frivilligt prövar idén om en redovisning av humankapitalet vid sidan om den lagstadgade årsredovisningen. Då kan vi bygga upp en erfarenhetsbank med syfte att på sikt ge oss nya och kompletterande sätt att hantera våra räkenskaper. Herr talman! Slutligen skulle jag vilja göra något som kanske inte är så vanligt. Jag ser att vår kanslichef Karin Lindell sitter i kammaren. Jag skulle så här offentligt från utskottets sida vilja tacka för hennes insatser i lagutskottet och önska henne lycka till på hennes nya jobb efter årsskiftet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Rune Berglund tycker ju att det kan ligga någonting i Tanja Linderborgs reservation. Men sedan säger han att betänkandet inte handlar om detta. Nej, det är just därför som vi har reserverat oss. Det är ju utskottet som bestämmer vad som skall stå i betänkandet. Vi tycker att detta skulle ha varit med i betänkandet. Vi tycker det är viktigt att vara mycket tydlig när det gäller jämställdhetsarbetet. Det tycker tydligen inte socialdemokraterna. Jag har också några frågor när det gäller miljöredovisningen. Anser Rune Berglund att det räcker med en inom-linjen-redovisning i balansräkningen eller skall miljökostnaderna periodiseras på ett sådant sätt att de påverkar resultaträkningen också? Det vore mycket intressant att höra vilken inriktning den här redovisningstekniken kommer att få.
Herr talman! När motionen om jämställdhet behandlades förra gången våren 1994 - det var visserligen en annan regering och en annan utskottsmajoritet då - kom man fram till att den frågan inte hör hemma inom aktiebolagslagen, i alla fall inte i nuläget. Det är ungefär samma ställningstagande vi gör nu. Däremot kan man tänka sig att det finns många andra lagar i det här landet som skulle kunna tillämpas för att redovisa jämställdheten i företagen. Jämställdheten påverkar ju inte det ekonomiska resultatet, i alla fall inte direkt även om den kanske skulle kunna göra det indirekt. När det gäller frågan om miljöredovisningen skall in i detta kan man svara både ja och nej. Det beror ju på vilken typ av verksamhet det gäller. Det finns naturligtvis många företag som bedriver verksamhet som är ganska litet förstörande på miljön medan det finns andra som förstör miljön väldigt mycket. Jag tror att detta måste bli föremål för en omfattande utredning innan vi tar ställning till hur vi skall hantera den här frågan.
Herr talman! Det skrivs ju att det skall ges en rättvisande bild av företagets lönsamhet osv. Det är ju marknadsmässigt mycket viktigt att ha en bra jämställdhetspolitik i företagen. Detta kan ju direkt påverka resultatet. Frågan har faktiskt kommit upp på flera bolagsstämmor. Det har varit mycket generade direktörer och styrelseledamöter som har försökt att försvara varför man inte har något jämställdhetsarbete. Jag tror att det är oerhört viktiga signaler att jämställdhetsarbetet också skall redovisas enligt aktiebolagens regler. Det finns ingen anledning att säga att man inte behöver ta hänsyn till den delen. Det är fullkomligt klart att det finns företag som har mindre miljöskuld och det finns företag som har betydligt större miljöskuld. Men det var inte den frågan jag ställde. Jag ställde frågan om kostnaderna skall periodiseras direkt eller om de bara skall redovisas inom linjen i balansräkningen. Vi i Vänsterpartiet anser faktiskt, även om det temporärt kan innebära lägre skatteintäkter i och med att resultatet kommer att sjunka, att man nog bör överväga att ha en periodisering och att miljökostnaderna skall kostnadsföras och därmed också skuldföras när man vet att det kommer att bli kostnader i framtiden.
Herr talman! Jag utesluter inte att Per Rosengren har rätt i det fallet. Det är bara det att det är mycket svårt att svara ja eller nej på den frågan i dag när vi inte har någon riktig teknik för att klara ut hur det skall gå till. Jag tycker att vi skall titta på det här och försöka hitta den tekniken. Om vi skulle bestämma oss för att miljöräkenskaperna skall tas in och detta indirekt påverkar företagsbeskattningen, så att staten får in mindre skatteintäkter på grund av en periodiserad miljöskuld, är det en väldigt stor fråga. Jag förutsätter att den frågan kommer att när man tittar på detta.

Herr talman! Riksdagen skall nu behandla lagutskottets betänkande om års och koncernredovisning. Jag tänker självfallet inte gå in på allt i propositionen, som omfattar mer än 1 500 sidor, utan jag begränsar mig till två frågor av central och grundläggande betydelse. I ett samhälle som bygger på marknadsekonomiska grunder krävs bl.a. en godtagbar finansiell information inom näringslivet, alltså en information om företagens ekonomiska utveckling och deras ställning vid vissa bestämda tidpunkter. Sådan ekonomisk redovisning skall ge underlag för uppföljning av företagens verksamhet. Denna information är i sin tur av stor betydelse för företagens ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder och anställda. I en tilltagande internationalisering måste den nationella redovisningsregleringen dessutom harmoniseras för att den finansiella informationen, det finansiella språket, skall erhålla internationell användbarhet. Finansiell information handlar alltså främst om regler eller normer för företagen beträffande årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter. I Sverige finns redan en omfattande lagstiftning och annan normgivning. Men nu föreligger behov av reformering. Dessutom ställs genom det svenska EU medlemskapet krav på en omfattande anpassning av den svenska redovisningsregleringen till EU:s direktiv. Herr talman! Den nu aktuella redovisningsreformen är utformad som en ramlagstiftning, där den grundläggande redovisningsregeln är att ge en rättvisande bild av företagets ställning med beaktande av god redovisningssed. Ramlagen får sedan utfyllas med normgivning i form av rekommendationer och praxis. Reformen innebär en fullständig, yttre omgestaltning av hela redovisningsregleringen, men de sakliga ändringarna får inte överskattas. Vissa svenska tillägg görs för att uppnå en mera rättvisande bild och ett klarare koncernbegrepp. Beklagligtvis har vi "tvingats" införa vissa ändringar till det sämre. Det har gjorts mycket hårda beskrivningar av den lagstiftning som vi lägger fram förslag om och beslutar om, nämligen att denna redovisningsreglering skulle innebära att svensk redovisningsstandard återförs 20 år tillbaka i tiden. Här uppkommer, mjukt uttryckt, onekligen åtskilliga problem. Förhoppningsvis kan dessa problem åtminstone delvis avhjälpas genom en ny baskontoplan i avvaktan på en snar modernisering av redovisningsreglerna. Men detta kommer att skapa problem som vi lagstiftare med all säkerhet får höra talas om under ett antal år framöver. En europeisk harmonisering av redovisningsreglerna enligt EU:s riktlinjer, som nu pågår, är långt ifrån tillräcklig - helt otillräcklig, påstår jag i min motion. Näringslivet, inklusive det svenska, blir alltmer internationellt inriktat, med verksamhet allt oftare utanför EU. Det självklara målet måste då vara en global samordning av redovisningsregleringen. Detta är naturligtvis lättare att säga än att genomföra. Men målet får i varje fall inte motverkas genom nationell lagstiftning. Ett internationellt samordningsarbete pågår på många håll, som antytts från talarstolen, bl.a. inom FN och OECD. Inom International Accounting Standards Committee, IASC, bedrivs ett synnerligen intensivt standardiseringsarbete. Detta organ besitter en stor sakkunskap, med bred internationell förankring, och dess rekommendationer har fått stor acceptans i många länder. Men nu föreligger en risk för konflikt mellan EU och IASC. Detta är synnerligen olyckligt, och en konfrontation måste undvikas. Här måste Sverige aktivt bidra till att hitta en godtagbar lösning. Naturligtvis föreligger ett stort behov av en bred internationell samordning på redovisningsområdet, och denna samordning måste givetvis omfatta mer än EU-länderna - världen är faktiskt större än EU - och innefatta även USA. Mot denna bakgrund måste den nu föreslagna EU anpassningen, som vi skall besluta om i dag, ses endast som ett steg på vägen för att uppnå en sådan samordning. Men därutöver måste - och det betonas starkt i min motion - Sverige kraftfullt verka för att uppnå målet, alltså global samordning av redovisningsregleringen. Nu föreligger alldeles rätt tillfälle, eftersom t.o.m. EU har insett att man måste överväga en ny strategi på redovisningsområdet. Här kan Sverige, med sin breda kompetens på redovisningsområdet, göra en värdefull insats. Herr talman! Jag vill komma in på ett annat område, som kanske är det mest centrala i hela detta ärende. Det är att det övergripande målet naturligtvis är att uppnå optimal ekonomisk redovisning av företagens verksamhet. Traditionell företagsredovisning har som grundbult realkapital, alltså fastigheter, inventarier och lager m.m. Men en modern redovisning borde också omfatta humankapitalet, dvs. företagets mänskliga resurser. Uppenbarligen är människan företagets viktigaste tillgång, men detta återspeglas inte alls i nuvarande redovisningspraxis. Där skiljer man på investering i människor och investering i kapitalvaror. Hårda investeringar, typ maskiner och skrivbord, anses ha ett bestående värde. Hårda investeringar tas upp som tillgångar i företagens balansräkningar, men så icke mjuka, mänskliga resurser. Mjuka investeringar, typ kompetensutveckling, anses däremot sakna varaktigt värde och behandlas därför snubblande likt förbrukningsmaterial. Med ett så föråldrat synsätt kommer bokföring och verklighet successivt att glida isär. Företagen har i sina resultat svårt att hantera en offensiv satsning på investeringar i form av utbildning och informationsteknologiska satsningar. Företag som har satsat på den mjuka, mänskliga sidan "tvingas" av redovisningspraxis att visa sämre resultatutveckling än de som har satsat traditionellt hårt industriellt. En dold tillgång av mjuka investeringar i näringslivets balansräkningar - jag vill understryka att jag talar om balansräkningar, inte om förvaltningsberättelser - innebär att företagets rätta kreditvärde inte framgår av den officiella balansräkningen. Enkelt och rakt uttryckt: Nuvarande utformning av balans och resultaträkningar utgör en bromskloss för en utveckling av svensk ekonomi. Företagets potentiella förädlingsförmåga måste vara den måttstock utifrån vilken företag värderas och även styrs. Därför bör alla tillgångar som påverkar produktiviteten kommande år vara värdemässigt synliga i balansräkningen, dvs. såväl hårda som mjuka värden. Genom att människan hanteras på samma ekonomiska premisser som man hanterar dyrbar hård investering på, stimuleras företagen att satsa på humankapitalet och dess kompetens. Därmed stimuleras man att investera sig in i det mjuka framtida tjänstesamhället. Målet är att få ett nytt synsätt på mjuka investeringar och att införa en värderingspraxis som dels är anpassad till dagens verksamhetsstruktur, dels rätt kan mäta "det mjukas" del i förädlingen och dels stimulera till ökade satsningar på kompetensutveckling, informationssystem och andra mjuka investeringar. Sammanfattningsvis, på denna punkt, vill jag påstå att en företagsredovisning som inte innefattar även humankapitalet med fog kan beskrivas som omänsklig. Den nu aktuella reformen innefattar tyvärr inte humankapitalet som en redovisningspost. Men lagutskottet har - äntligen, med anledning av min motion den här gången, och det är jag djupt tacksam för - kraftfullt och dessutom enhälligt betonat behovet av att finna en modell för att värdesätta humankapitalet i företagens redovisning. Det får nu bli Redovisningskommitténs utomordentligt viktiga uppgift att - på riksdagens tydliga beställning - utarbeta ett förslag som efter vederbörlig behandling kan bli en nationell rekommendation för företagsredovisning. Nästa steg får bli ett svenskt initiativ i nämnda internationella redovisningsorgan, med mål att uppnå en global rättslig harmonisering i synen på humankapitalet som en värdefull resurs i företagens ekonomiska redovisning. Liberalismen har alltid satt individen i centrum, och detta bygger på en tro på människan som i sin tur motiverar en satsning på individen. En kraftfull satsning på humankapitalet är en typiskt liberal åtgärd, med stor genomslagskraft inom hela näringslivet, som stimulerar tillväxten och därmed främjar den ekonomiska politiken och garanterar vår framtida sociala välfärd. Detta är stora ord, men de är sanna, och de kommer att gälla. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag, med hänvisning till vad utskottet har skrivit i sitt betänkande och vad jag har anfört här i kammaren, bifall till propositionen.

Herr talman! Redovisningslagstiftningen i dag är alltför krånglig och föråldrad, och den är inte internationellt anpassad. Den har också andra brister. Den tar t.ex. i dag inte upp miljöaspekter, investeringar i mjuka tillgångar, humankapital och hur man arbetar med arbetsmiljön. Alla dessa faktorer påverkar företagens framtidsutsikter. De är också viktiga redskap för företagen att utvecklas i den riktning som är den bästa för företagen, de anställda och samhället, och ger dessutom en bättre bild av företaget. Det är ett omodernt synsätt att enbart se och värdera hårda tillgångar och pengagenomströmning. Ändå är människan företagens bästa tillgång. Redovisningskommittén har i uppdrag att titta på hur man skall förbättra redovisningslagstiftningen. Den skall vara färdig under nästa år. Nu har EU ett antal direktiv som drabbar delar av redovisningslagstiftningen, nämligen års och koncernredovisningen. Det är EU:s fjärde, sjunde och elfte bolagsrättsliga direktiv och redovisningsdirektiv som finns på bank och försäkringsområdet. EU direktiven bygger på ett föråldrat synsätt på redovisning och är inte heller internationellt anpassade. De bygger på ett ännu mer föråldrat synsätt än det man haft i den tidigare redovisningslagstiftningen. Regeringen och lagutskottet väljer att anpassa sig till EU-direktiven på en gång. Regeringen har själv sagt att det i och för sig hade varit önskvärt att behandla samtliga frågor om redovisning i ett sammanhang. Det håller vi nog alla med om. Miljöpartiet skrev en motion där det står att vi vill att propositionen avslås. Vi vill begära att regeringen återkommer med ett nytt förslag sedan Redovisningskommittén har slutfört sitt uppdrag. Det hade man haft stor nytta av, och Sverige hade under tiden kunnat arbeta med att påverka EU. Det är ju dessutom så att man i EU just nu jobbar med en vidareutveckling av redovisningsreglerna inom EU. Det finns många skäl till varför ett EU medlemskap inte är bra. Detta är ytterligare ett. Nu konstaterar regeringen och lagutskottet att vi är fastlåsta, att Sverige inte har något alternativ och att det finns ett svenskt åtagande. Vi måste. Rune Berglund har här i talarstolen sagt att EU:s lagstiftning måste implementeras utan dröjsmål. EU kommer som sagt förmodligen med nya redovisningsregler, och vi har vår redovisningskommitté. Borde vi inte ha väntat? Vi alla tycker ju att redovisningslagstiftningen måste moderniseras. Bengt Harding Olson har skrivit en väldigt bra motion och talat väldigt bra i dag om bl.a. frågan om humankapital. Vänsterpartiet har tagit upp frågan om att man skall ha en lagstadgad skyldighet att ta upp jämställdhetsaspekter. Det är en intressant idé, och jag tror att det hjälper jämställdhetsarbetet framåt. Det är också en bra förebild för företag i andra länder. Jag anser att jämställdhetsaspekterna skulle kunna behandla både kön och etniskt ursprung. Det är mycket bra att Justitiedepartementet kommer att ge Redovisningskommittén tilläggsdirektivet att titta på hur man skall redovisa de miljömässiga aspekterna. Det är mycket bra. Men det är för mig ytterligare ett argument för att ett samlat grepp vore bättre. Man borde ha avvaktat Redovisningskommittén. Men nu har regering och utskott konstaterat att vi måste anpassa oss till EU-direktiven. Jag kan bara säga att jag tycker att det är beklagligt att vi är medlemmar av EU. Jag vill verkligen betona att Sverige måste förbättra strategin gentemot EU, så att den blir genomgripande och offensiv. Sveriges jurister har ett rykte inom EU, att de tolkar EU-direktiven till Sveriges nackdel. Sverige har en rättslig tradition av att bokstavstroget tolka internationella avtal, och inte lika innehållsmässigt. Det kanske inte är rätt att i EU-sammanhang tolka lagstiftningen så bokstavstroget. EU är ju mer av en statsform än av en internationell konvention. Sverige lägger sig alltför ofta alltför platt inför EU. Som medlemmar, och även om vi inte hade varit det, vill vi ju påverka EU. Men jag är inte lika positiv som Stig Rindborg, som tror att om Sverige hade varit medlem tidigare hade direktiven sett annorlunda ut i dag. Däremot skall man försöka påverka. För företagens skull vill jag understryka vikten av att den EU-anpassade baskontoplanen når ut till alla företag i god tid innan det är dags att tillämpa den. Rune Berglund hoppades på att Lucias ljus skulle få företag att parallellt jobba med humankapital vid sidan av den vanliga redovisningen. Vad skall förutom Lucias ljuskrona få företagen att påbörja arbetet med att redovisa humankapitalet? Har Rune Berglund en plan för detta? Eller skall man förvänta sig att företagen skall läsa riksdagens protokoll och därefter ta egna initiativ?

Herr talman! Det är Luciadagen i dag, och då vill jag skämta litet grand. Men jag tycker faktiskt att det skulle vara oerhört intressant om det fanns ett antal företag inom olika branscher som så att säga kunde fundera litet på hur det här skulle gå till och göra experiment. Det är inte säkert att det alltid är vi och regeringen som har svaren på alla frågor. Jag förutsätter dock att det här kommer att ordnas på något sätt. Om det är någonting som det verkar finnas en rörande enighet om i den här riksdagen så är det att humankapitalet har en framtid i Sverige.

Herr talman! Jag håller med om att det här kunde ha skötts på ett annat sätt från allra första början. Men nu är det inte aktuellt, utan nu befinner vi oss i den här situationen. Nu står vi inför det här beslutet. T.o.m. Yvonne Ruwaida måste inse att det här är att slåss mot väderkvarnar. Om man skall se något positivt på detta kan man säga att nationell lagstiftning i Sverige bara gäller i Sverige. Varje harmonisering är ett steg i rätt riktning. är ett steg i rätt riktning. Då kan vi åtminstone tala "europeiska" när det gäller årsredovisningar. Det är inte tillräckligt - jag har sagt det flera gånger tidigare, och jag säger det igen - om vi skall ha det internationellt gångbara språket. T.o.m. EU har insett att det språket talas av IASC. Jag är övertygad om att Sverige kommer att göra en god insats. Alla de experter och sakkunniga som känner till det här är uppenbart förgrymmade över att det har blivit på det här sättet. Men den kraften och styrkan kan vi få ett bra system till glädje för hela världen.
Herr talman! Men är harmoniseringen verkligen värd priset att vi kastar svensk redovisningslagstiftning 20 år tillbaka i tiden - så är det enligt vissas uppfattning - och ännu mer avlägsnar oss från de internationella redovisningsreglerna? I och med den här lagstiftningen fjärmar vi oss ju nu från de internationella reglerna - det har Bengt Harding Olson själv sagt i sitt anförande.